Fru talman! Omdaningen av den svenska taxeringsorganisationen är en stor och omfattande process. En hel del organisatoriska frågor är vi ense om, men det finns likväl en lång rad frågor där meningarna är delade. Jag börjar med att redovisa de reservationer som är gemensamma för de tre borgerliga partierna. Av reservation 4 framgår att vi reservanter inte accepterar förslaget om att skattemyndigheterna skall fatta beslut om eftertaxering. Även om ett sådant förfarande kan vara tidsbesparande, anser vi att det är av stor principiell betydelse att skattskyldig kan få sin sak prövad direkt av domstol. Det kan tilläggas att finansministern själv har uttalat tveksamhet när det gäller att ändra den nuvarande ordningen. Också av reservation 5 framgår att vi reservanter är eniga om hur det allmännas processföring skall se ut. Vi vill slå vakt om att denna processföring skall föras av ett fristående allmänt ombud som har en oberoende ställning gentemot skattemyndigheten. Vidare tycker vi inte att riksskatteverket skall ha möjlighet att överklaga länsskattemyndighets beslut. Som vi ser det bör riksskatteverket vara ledande och samordnande, men inte processande. I reservation 13 tar vi reservanter upp frågan om det stundom nonchalanta sätt på vilket taxeringsnämnderna underlåter att motivera sina beslut. Ofta använder man sig av förtryckta avslagsbeslut, således utan någon motivering. 69 § 1 mom. taxeringslagen behöver en tydligare formulering om kravet på att beslut skall vara motiverade. Det behövs också en bestämmelse om sanktion mot dåligt motiverade beslut, vilket krävs i reservation 13. För drygt fyra år sedan framlade skattetilläggsutredningen sitt betänkan . Prot. 1986/87:50 de, men ännu har regeringen inte presenterat något förslag. Detta menar vi 16 december 1986 reservanter, och det framgår av reservation 16, är beklagligt med tanke på att. = behovet av ett rättvist och enkelt men samtidigt effektivt sanktionssystem är stort. Inte minst ur rättvisesynpunkt är det viktigt att hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet. I onsdags i förra veckan antog riksdagen ett förslag som man skulle kunna kalla Lex Hjortberg och som innebär ökade möjligheter för den enskilde att ta reda på om uppdragstagare är skyldig att själv erlägga socialavgifter. Det som möjliggör detta är ett förhandsbesked som lokala skattemyndigheten skall vara skyldig att lämna och som skall vara bindande under ett år efter det att det meddelats. Ökade möjligheter till eftergift av betalningsskyldighet föreslogs också. Självfallet är detta positivt, men ytterligare förbättringar behövs för att öka rättstryggheten. Vi föreslår sålunda att en arbetsgivare inte skall vara ansvarig för arbetstagares skatt, om vederbörande är registrerad för betalning av preliminär B-skatt eller för redovisning av mervärdeskatt. I reservation 19 tar vi reservanter upp ett krav som vi tidigare fört fram beträffande ett förenklat förfarande för företagens uppgiftsskyldighet, särskilt då deklarationsblankett 10. Vi tycker att det är lämpligt att 1980 års företagsskattekommitté i tilläggsdirektiv får i uppgift att föreslå förenklingar av beskattningsregler för företagsledare i fåmansföretag. Det finns ytterligare två reservationer, där de tre borgerliga partierna har enats om ett ställningstagande. I reservation 21 tar vi reservanter upp frågan om den för fyra år sedan beslutade höjningen av preliminärskatteuttaget för B-skattare från 100 till 120 Z av den slutliga skatten året före inkomståret. Med den lägre inflationstakt som vi har haft under de senaste åren är detta överuttag helt omotiverat. Bland B-skattarna är det alldeles speciellt jordbrukarna som har drabbats av det högre skatteuttaget, eftersom jordbrukets ekonomiska villkor kraftigt försämrats under senare år. Preliminär B-skatt bör debiteras med samma belopp som den slutliga skatten året före inkomståret. I reservation 23 tar vi slutligen upp frågan om anståndsreglerna för inbetalning av skatt. Behovet av förbättringar för den enskilde skattebetalaren har ökat med den allt längre handläggningstiden i skattedomstolarna. 1984 var denna handläggningstid 15-16 månader i länsrätterna. Det har också varit en brist att en i länsstyrelsen avslagen anståndsansökan inte kunnat överklagas. De brister som jag här har redovisat kommer att undanröjas, om det av skatteförenklingskommittén presenterade förslaget genomförs. För att inte ytterligare personer skall komma i kläm, bör regeringen lägga fram ett förslag om att de nya anståndsreglerna skall gälla fr.o.m. 1986 års taxering. Härmed har jag gått igenom tre partireservationerna 4,5, 13, 16, 18,19, 21 och 23, vilka jag yrkar bifall till. För att förkorta och rationalisera debatten i detta omfattande ärende kommer Britta Bjelle, som har ordet efter mig, att tala för de reservationer som har undertecknats av moderata samlingspartiet och folkpartiet, dvs. 7,8, 9 9, 12 och 22. Detta betyder att jag inte kommer att använda hela den anmälda talartiden, vilket jag hoppas att kammaren överser med. Återstår nu alltså de reservationer där vi moderater är ensamma. I reservation 10 har vi reagerat mot att beslutsbehörigheten flyttas från taxeringsnämnd till en tjänsteman som förordnats av länsskattemyndigheten. Det förefaller oss knappast meningsfullt att under en övergångsperiod på kanske tre år ändra nuvarande regler. Den förenklade självdeklarationen innebär att den skattskyldige mer eller mindre in blanco med sin underskrift skall intyga att de till skattemyndigheterna insända kontrolluppgifterna är riktiga. Skulle dessa uppgifter finnas förtryckta på deklarationsblanketten, kan en meningsfull kontroll från den skattskyldiges sida ske. I reservation 11 yrkar vi på ett sådant förfarande. I reservation 14 önskar vi ett tillkännagivande om behovet av att besvär prövas tidigare i underrätten, och i reservation 15 vill vi stärka rättssäkerheten genom att skattemyndigheterna vid taxeringsrevision ej skall få kontrollera andra än den granskningen avser. Yrkandet i reservation 17 har varit med förr och fordrar ingen ytterligare kommentar — avskaffa den s.k. angiverilagen! Staten får betydande ränteintäkter genom att överskjutande preliminär skatt, som alltså skall betalas tillbaka till den skattskyldige, väsentligt överstiger restskatten. Under de två senast redovisade åren har överuttaget varit drygt 5 miljarder kronor per år beroende på felaktiga A-skattetabeller. Anpassa A-skattetabellerna till en rimligare nivå, yrkar vi i reservation 20. Fru talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 10, 11, 14, 15, 17 och 20.

Fru talman! För närvarande pågår en reformering av skatteorganisationen och beskattningsförfarandet i Sverige. Vid 1987 års taxering träder reformen om en förenklad självdeklaration i kraft, och slopandet av den kommunala taxeringen för juridiska personer sker fr.o.m. 1986 års taxering. Ytterligare reformer är slopandet av sambeskattningen av B-inkomster och avskaffandet av beskattningen av fysiska personer i annan kommun än hemortskommunen. Förra hösten beslutade dessutom riksdagen om en ny sammanhållen skatteförvaltning. Beslutet innebar bl.a. att skatteförvaltningen bryts ut ur länsstyrelserna och bildar självständiga länsskattemyndigheter under riksskatteverkets ledning. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 1987. I den nu aktuella propositionen tar regeringen upp en rad följdfrågor med anledning av det pågående reformarbetet. Målet för regeringen är att uppnå ett enhetligt uppträdande från skattemyndigheternas sida samt att få till stånd en snabbare och effektivare handläggning. Men skyddet för den enskilde skattebetalaren och dennes situation har nästan helt kommit i skymundan, vilket i sin tur lett till att vi i folkpartiet har en rad reservationer i skatteutskottets betänkande. I det aktuella betänkandet, 1986 87:50 kontrollfunktionen ligger hos de ordinarie skattemyndigheterna —länsstyrel 16 december 1986 sen och de lokala skattemyndigheterna — medan beslutsfunktionen liggerhos = Zu de 2 600 taxeringsnämnderna, som är att anse som egna myndigheter. Propositionen föreslår nu att man skall föra över de formella beslutsbefogenheterna till skattemyndigheterna. Taxeringsbesluten skall alltså fattas av länsskattemyndigheterna och de lokala skattemyndigheterna. Taxeringsnämnderna skall ersättas av skattenämnder som är infogade i skattemyndigheterna. Såväl hos länsskattemyndigheterna som hos lokala skattemyndigheter skall inrättas skattenämnder. Totalt kommer det att finnas 144 nämnder, varav 24 länsskattenämnder och 120 nämnder hos de lokala skattemyndigheterna. Dagens 2 600 taxeringsnämnder avvecklas. Däremot är det mera osäkert när skattenämnderna skall få vara med och fatta beslut. I propositionen står det: ”Lekmännens medverkan bör i första hand koncentreras till vissa ärendetyper med skälighetsoch bedömningsfrågor där deras speciella insikter och kunskaper är särskilt värdefulla.” Här menar vi i folkpartiet att skrivningarna är för vaga. Det framgår inte vem som skall besluta vilka ärenden som skattenämnden skall handlägga och inte heller klart vilken typ av ärenden som skall gå till skattenämnden. Eftersom det är viktigt att lekmannainflytandet inte ytterligare försvagas anser vi det angeläget med preciseringar på detta område. I propositionen föreslås vidare att det skulle tillskapas en ”pool” av lekmannaledamöter enligt det system som gäller för nämndemän i domstolarna. Kommittén ansåg att det skulle behövas ca 4 000 lekmän totalt sett i hela landet, och då hade kommittén räknat med utgångspunkten att endast fyra lekmän skulle vara närvarande vid varje sammanträde. Flera remissinstanser har uttalat sig för att det borde vara fem ledamöter, och det anser också finansministern. Detta måste såvitt jag förstår betyda att mer än 4 000 lekmän borde utses. Emellertid anser finansministern att antalet lekmän skall bestämmas av regeringen. Vii folkpartiet har i och för sig inget att invända mot denna ordning, men vi anser det angeläget att den s.k. poolen av lekmän får en så allsidig sammansättning som möjligt, och därför får den inte göras för liten. I propositionen finns inte heller angivet efter vilka kriterier lekmännen skall utses. Vi menar också att denna fråga borde ha varit föremål för ett mera detaljerat förslag. Vidare föreslås i propositionen att ordföranden och vice orföranden i skattenämnderna skall vara tjänstemän inom skatteförvaltningen. Vi i folkpartiet menar att det vore olyckligt att utesluta möjligheten att också utse kompetenta lekmän till ordförande och/eller vice ordförande. Förhållandena är så olika i landet, och tilltron till den egna skatteförvaltningens opartiskhet kan variera. Av den anledningen kan det finnas områden i landet där skatteförvaltningen kanske skulle tjäna på att ha en ordförande som rekryterades utanför skatteförvaltningen. Med propositionens förlag utesluts en sådan möjlighet. 93 Mot bakgrund av de invändningar jag nu har anfört yrkar jag bifall till reservation 1, där vi har tagit upp dessa frågor. Vi i folkpartiet anser det angeläget att på många olika sätt stärka den enskildes rätt gentemot skattemyndigheterna. Ett sätt att göra det är att taxeringsintendentens roll i skatteprocessen görs mindre offensiv. När taxeringsintendenten vill överklaga till den skattskyldiges nackdel skall det krävas mycket starka skäl. En sådan ordning skulle dessutom stärka tilltron till skatteförvaltningen och förbättra klimatet mellan skattskyldiga och skattemyndigheter. Motionen Sk707, som innehåller dessa förslag, vill vi stödja, och därför yrkar jag bifall till reservation 6. Herr talman! I propositionen föreslås att den mellankommunala skatterätten avvecklas och att dess uppgifter överförs till länsrätterna. Den mellankommunala skatterätten är en fristående allmän förvaltningsdomstol med säte i Stockholm och har sitt ursprung i den mellankommunala prövningsnämnden, som inrättades 1928. Syftet var att åstadkomma en enhetlig taxering i de fall inkomsten från en förvärvskälla beskattningsmässigt skulle fördelas mellan kommunerna i skilda län. Sedan 1971 handlägger mellankommunala skatterätten besvärsärenden vid taxering av praktiskt taget alla börsbolag och deras dotterbolag samt ytterligare ett stort antal mindre och medelstora företag. Totalt utgör underlaget ca 12 000 juridiska personer förutom de fysiska personer som kommunalt har beskattats i mer än ett län. 1985 avgjordes 1 399 mål, och cirka 20 personer tjänstgör vid mellankommunala skatterätten. Det kan därför med fog hävdas att mellankommunala skatterätten fungerar som en specialdomstol för storföretagen. Den bakomliggande orsaken till förslaget om avveckling är att fr.o.m. 1988 års taxering kommer alla inkomster att beskattas i hemortskommunen oavsett från vilken kommun inkomsten härrör, och dessutom är det så att fr.o.m. 1986 års taxering har taxeringen till kommunal inkomstskatt slopats för juridiska personer. Därmed skulle det ursprungliga motivet för den mellankommunala skatterätten inte längre föreligga. Enligt vår uppfattning bör emellertid den mellankommunala skatterätten bibehållas av andra skäl. Under en lång följd av år har en unik kompetens och erfarenhet samlats i den mellankommunala skatterätten, och det vore mycket olyckligt att splittra denna väl fungerande domstol. Särskilt när det gäller de börsnoterade storföretagens komplicerade och ofta internationella skattefrågor är det otänkbart att länsrätterna kan förvärva sådana personella och administrativa resurser som erfordras för att, vid sidan av sina övriga uppgifter, snabbt och effektivt kunna lösa uppkomna tvister. Detta förhållande gäller även om merparten av de mål som nu handläggs av den mellankommunala skatterätten skulle fördelas på endast ett fåtal andra länsrätter. Vid remissbehandlingen har också framhållits att besvär över storföretagens taxeringar även i fortsättningen bör avgöras av den mellankommunala skatterätten. Remissinstanserna har bl.a. understrukit att den mellankommunala skatterätten har en betydande sakkunskap inom företagsbeskattningens område, och därmed åtföljande förtroende hos de berörda skattskyl diga. Det är resursslöseri att avveckla denna kompetens för att börja bygga — Prot. 1986/87:50 upp motsvarande på annat håll. 16 december 1986 Vår uppfattning är alltså att den mellankommunala skatterätten skall. GG bibehållas, och därför yrkar jag bifall till reservation 7. Som en följd av regeringsförslaget att avskaffa den mellankommunala skatterätten föreslås att det allmänna ombudet i mellankommunala mål försvinner. Eftersom vi anser att den mellankommunala skatterätten skall finnas kvar kan vi inte biträda regeringens förslag i denna del. Här yrkar jag bifall till reservation 8. Herr talman! I propositionen föreslås den ändringen att besvär i taxeringsärenden skall inges till lokala skattemyndigheter i stället för som nu till länsrätterna. Skälen till detta är de nya bestämmelserna i förvaltningslagen som säger att besvärsskrivelser skall ges in till den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet. För att underlätta diarieföringen hos skattemyndigheterna av överklagande till domstol föreslås en begränsning av sekretessen. Finansministern anser att uppmjukningen är högst begränsad och enbart gäller från vem handlingen har kommit in eller till vem den har expedierats och vad ärendet i korthet rör. Vi menar emellertid att avslöjandet av vad ärendet rör kan vara nog så krångligt ur integritetssynpunkt. Lagrådet framhåller i sitt yttrande att det visserligen är klart att en uppmjukning av sekretessen skulle innebära administrativa förenklingar hos skattemyndigheterna men att de nog måste vägas mot de nackdelar som kan uppkomma för de enskilda och för systemet i stort. Lagrådet ansåg vidare att ärendet inte beretts på ett sådant sätt att utomstående intressen fått komma till tals. Eftersom skälen i propositionen till att mjuka upp sekretessbestämmelserna inte är tillräckligt starka jämfört med det intresse den enskilde har av att känna skydd, kan vi inte godta propositionen i denna del, och därför yrkar jag bifall till reservation 9. Enligt nuvarande ordning skall taxeringsnämndens arbete beträffande visst års taxering vara avslutat före utgången av oktober månad under taxeringsåret. Vid införandet förutsattes att perioden efter en tid av intrimning av de nya intentionerna skulle utsträckas till den 30 november. Så har alltså inte skett. Enligt det framtida taxeringsförfarandet, som vi i dag delvis diskuterar, blir behovet av en bestämd taxeringsperiod inte lika påtagligt. Tanken är att taxeringsarbetet i vid mening skall kunna pågå kontinuerligt året runt. Dessutom kommer en omprövning att kunna göras av redan fattade taxeringsbeslut. Men även i detta kommande förfarande anser finansministern att det är lämpligt med vissa fasta hållpunkter, i första hand då för att ange när den skattskyldige senast skall få besked om sin taxering. Här menar vi att oavsett när dessa hållpunkter fastställs så måste tiden för beslut om avvikelse från självdeklaration utgå senast en månad före taxeringsperiodens utgång. Skulle en sådan tidsgräns inte följas, får beslut om avvikelse inte leda till ändrad taxering. Det är angeläget att skattskyldiga som får besked om avvikelse från sin självdeklaration bereds skäligt rådrum 95 att utreda och svara, om så behövs. Även om avsikten är att ytterligare utreda frågan om taxeringsperiodens längd, anser vi att man redan nu kan uttala sig om principen, att en skattskyldig skall ha en månad på sig från det avvikelse meddelas till taxeringsperiodens utgång. Av den anledningen yrkar jag bifall till reservation 12. Herr talman! I dag finns möjlighet att ansöka om förtidsåterbetalning av för mycket inbetald skatt. Denna ansökan måste dock göras före den 30 april för att bli behandlad av skattemyndigheterna. Skatteförenklingskommittén har i sitt slutbetänkande föreslagit att skattskyldiga som taxeras på grundval av den nya förenklade självdeklarationen skall få slutskattsedeln redan i juni under taxeringsåret och därför ej ha rätt till förtida återbetalning av skatt. Den ordningen kan möjligen anses rimlig. Men för alla dem som inte omfattas av den förenklade självdeklarationen borde något göras. Jag tänker på småföretagare, jordbrukare m.fl. För dessa kan dessutom tidpunkten 30 april vara illa vald. En lantbrukare som sökt och beviljats anstånd med sin deklaration till exempelvis den 15 maj har kanske ingen möjlighet att före den 30 april ansöka om förtidsåterbetalning. Denna olägenhet skulle mycket enkelt kunna undanröjas, om man genom en kryssmarkering på deklarationsblanketten kunde anmäla att man önskar en förtidsåterbetalning. Det här tycker vi är en bra ordning, och därför vill jag yrka bifall till reservation 22. Avslutningsvis skulle jag nu vilja sammanfatta och repetera våra yrkanden:

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 11 behandlas proposition nr 47 och proposition nr 16 i viss del angående ändringar i taxeringsorganisationen. Propositionen berör dels vissa frågor angående taxeringsorganisationen, dels ett principförslag till ett nytt taxeringsförfarande. I propositionen föreslås att den mellankommunala skatterätten avvecklas och att domstolens verksamhet övertas av länsrätterna. Överklagande skall handläggas av länsrätterna. Vidare innebär förslaget att besvär av en skattskyldig skall ges in till beslutsmyndigheten i stället för till den myndighet eller domstol som har att pröva besvären. Taxeringsbesluten skall enligt förslaget fattas av länsskattemyndigheterna och de lokala skattemyndigheterna och inte som för närvarande av taxeringsnämnderna. Men också enligt den föreslagna nya ordningen skall det finnas en beslutsform där förtroendevalda lekmän deltar. I varje skattemyndighet skall det nämligen finnas en skattenämnd, i vilken lekmän skall ingå. Skattenämndens och därmed lekmännens medverkan vid taxeringen skall koncentreras till ärenden där ett behov av insyn och inflytande gör sig gällande. Lekmännen skall i första hand delta i beslut som avser omprövning — Prot. 1986/87:50 av tidigare taxeringsbeslut. Till ordförande i en skattenämnd skall förordnas 16 december 1986 en tjänsteman inom skatteförvaltningen. UNS SENSE Med anledning av propositionen har väckts ett antal motioner, där man bl.a. ställt sig tveksam till den stora överflyttning av inflytande och beslutanderätt från förtroendevalda till tjänstemän som sker enligt förslaget. Till utskottsbetänkandet har fogats ett stort antal reservationer, och jag skall nu med några ord beröra några av de reservationer som centerns utskottsrepresentanter står bakom. I reservation nr 2 berörs beslutsorganisationen i första instans. Där påtalas bl.a. den betydande minskning av antalet förtroendevalda som uppstår genom att antalet taxeringsnämnder minskas. Vidare minskas lekmännens reella inflytande genom att lekmännen kallas till sammanträden enligt ett rullande schema. Detta innebär att vid många tillfällen kommer inte en lekman att fullfölja ett ärendes behandling. Vidare föreslås att en tjänsteman skall vara ordförande i skattenämnden. Detta är en oönskad sammanblandning av fiskal och dömande verksamhet, enligt vår uppfattning. Enligt centern bör det vara en förtroendevald som är ordförande i nämnden. Skattenämnderna bör ha fasta medlemmar och inte, som nu föreslås, kallas in till sammanträden enligt ett rullande system. Tjänstemännen bör vara föredragande och sekreterare. Nämnden skall dock ha rätt att delegera beslutsfunktioner till granskande tjänstemän. I reservation 3 berörs förslaget om inrättandet av s.k. lokala samhällsmyndigheter. Enligt centerns uppfattning borde det vara möjligt att sammanföra en del statlig verksamhet till s.k. servicekontor, där den enskilde medborgaren hade möjlighet att möta den service som samhället har skyldighet att erbjuda. En bättre kontakt och förståelse mellan den enskilda människan och myndigheterna skulle kunna uppnås om fler uppgifter kunde decentraliseras ut till lokala skattemyndigheter och om dessa förvandlades till allmänna serviceorgan. I samband med uppbyggnad av den nya taxeringsorganisationen bör det vara både lämpligt och önskvärt att försöka uppnå en samordning av de offentliga organen på uppbördsoch taxeringsområdet, skatteområdet och inom den exekutiva verksamheten. Frågan om inrättande av lokal skattemyndighet har diskuterats både i utredningen och i riksdagen och har fått ett positivt mottagande. Anledningen till reservationen är att vi reservanter anser att regeringen just nu, inför omorganisationen, bör uppmärksammas på detta förslag genom ett tillkännagivande. I en annan reservation anser vi reservanter att det vid en eftertaxering alltid bör vara en domstol som prövar frågan och inte skattemyndigheterna. I reservation 13 berörs beslutsmotiveringen. En fråga som ofta diskuteras är den beslutsmotivering som förekommer vid meddelande om taxeringsändringar. Ofta används förtryckta blanketter med avslagsbeslut — utan motivering. Enligt centerns uppfattning bör det i taxeringslagen införas en bestämmelse om sanktion mot dåliga motiveringsbeslut. I reservation 16 behandlas systemet med skattetillägg och förseningsavgift som genomfördes 1971 i syfte att genomföra enkla och effektiva sanktioner mot deklarationsförsummelser. Systemet borde vara enkelt, schabloniserat ” och likformigt. Men det skall också vara så utformat att det uppfattas som rättvist och så långt som möjligt också är det. Detta förutsätter att hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet, och vi reservanter anser att regeringen snarast bör framlägga förslag om nya regler för det skatteadministrativa sanktionssystemet, regler som medger ökad individualisering vid tillämpningen. I reservation 18 tar man upp frågan om arbetsgivaransvar. Bestämmelserna i uppbördslagen om arbetsgivarens ansvar för arbetstagarens skatt har debatterats åtskilliga gånger under senare år. Reglerna bör enligt reservanternas uppfattning ändras så att den enskildes rättstrygghet stärks och att större hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet. Frågan har utretts, men inget förslag har framlagts. Därför bör regeringen snarast framlägga ett förslag i enlighet med vad som i reservationen har framförts. Detta innebär att arbetsgivarens ansvar upphör därest arbetstagaren har B-skatt eller är momsredovisningsskyldig. I reservation 19 berörs företagens uppgiftsskyldighet och deklarationsblankett 10. Under senare år har betydande förenklingar skett beträffande löntagarnas deklarationer. Nu är det lika angeläget att förenklingar sker så långt möjligt också för företagarna. Detta gäller såväl beträffande deklarationsblanketter som för övrigt uppgiftslämnande. Särskilt krångliga är beskattningsreglerna för företagsledare i fåmansföretag. Därför är det angeläget att man ägnar större uppmärksamhet åt dessa problem och vidtar de åtgärder som är möjliga för att också här åstadkomma förenklingar. I reservation 21 berörs debiteringen av B-skatt. Enligt nu gällande bestämmelser uppräknas en preliminär B-skatt till 120 20 av den slutliga skatten nästföregående år. Vi har åtskilliga gånger påpekat att detta är orimligt. Det gäller ännu mer i dag dels med hänsyn till inkomstutvecklingen bland småföretagare och jordbrukare, dels med hänsyn till den lägre inflationen under de senaste åren. Visserligen kan man genom att preliminärdeklarera få ett ändrat belopp, men mera praktiskt och rättvist vore att följa tidigare regler att preliminär B-skatt debiteras med ett belopp som motsvarar 100 96 av föregående års slutliga skatt. I reservation 23 tar man upp frågan om anståndsreglerna. Enligt uppbördslagen kan länsstyrelsen bevilja anstånd med inbetalning av skatt om den skattskyldige anfört besvär över en inte lagakraftvunnen taxering, om det skulle medföra betydande skadeverkningar eller framstå som obilligt mot den skattskyldige om han skulle betala skatten. Skatteförenklingskommittén har framlagt förslag som — om de genomförs - kommer att undanröja de nuvarande bristerna i anståndssystemet. Vi reservanter yrkar att regeringen snarast framlägger ett förslag i den riktningen. Herr talman! Med vad jag nu anfört yrkar jag bifall till samtliga reservationer där centerledamöter står som undertecknare.

Herr talman! Förslaget till ändringar i taxeringsorganisationen tar sikte på förbättringar för såväl den enskilde som för förvaltningsapparaten — dvs. de myndigheter och domstolar som arbetar med skattefrågor. Förslaget omdanar ett flertal led i taxeringsarbetet. Regler, rutiner och arbetsformer förenklas och effektiviseras. Flera arbetsuppgifter skall utföras av organ närmare de enskilda människorna, vilket underlättar deras kontakter med skattemyndigheterna. Den nya taxeringsorganisationen skall också ge mer utrymme för utredning och bättre beslutsmotiveringar och därmed en ökad kvalitet i taxeringsarbetet. Fel som uppstår skall kunna rättas snabbt och utan onödigt krångel. Sammantaget bör den nya reformen leda till en ökad rättssäkerhet. Normalt måste taxeringsändringar för närvarande göras av länsrätten, dvs. genom en domstolsprocess. En sådan tar vanligtvis mycket lång tid — även om felen är enkla. Ofta dröjer det ett år, ibland betydligt längre. Inte sällan är det även kostsamt för de inblandade med en domstolsprocess. Enligt den föreslagna ordningen skall skattemyndigheterna ha möjlighet att själva rätta de fel som kan uppstå. Det nuvarande omprövningsförfarandet utökas alltså väsentligt. Omprövningsbesluten kommer att fattas av myndigheten genom en lekmannanämnd. Den som inte är nöjd med beslutet får givetvis även i fortsättningen gå vidare genom att överklaga till länsrätten. Genom den föreslagna ordningen kommer domstolarna — främst länsrätterna —att avlastas ett stort antal ärenden. Därigenom skapas utrymme för att ägna de kvarvarande svårare ärendena mer tid och omsorg. Processförfarandet kommer på så sätt att snabbas upp väsentligt. Logiskt sett kommer detta att bidra till att öka de enskildas rättsskydd. Till utskottets betänkande har fogats ett flertal reservationer, som jag till viss del skall beröra. Reservationerna 7 och 8 kommer Anita Johansson att behandla. I reservationerna nr 1 och 2, som folkpartiets resp. centerns ledamöter står bakom, riktas kritik mot förslaget till beslutsorganisationen i första instans. När det gäller frågan om när skattenämnden skall delta i besluten eller vem som skall avgöra när lekmannainflytande är påkallat, ger det sig av sig självt, eftersom det klart framgår i propositionen att ärenden där omprövning begärts, liksom eftertaxeringsfall samt taxeringsbeslut som rymmer svårare skälighetsoch bedömningsfrågor, skall avgöras av skattenämnd. Enligt utskottsmajoriteten kommer genom förslaget till en ny beslutsorganisation taxeringsarbetet i framtiden att kunna bedrivas mera effektivt än i dag, samtidigt som fördelarna med ett lekmannainflytande tas till vara i de fall där det är befogat. Ett ställningstagande till alla detaljfrågor i den nya organisationen bör dock anstå tills mer konkreta förslag föreligger. Finansministern avser att i ett senare sammanhang återkomma med mer preciserade riktlinjer och eventuella författningsförslag. I fråga om ordförande, respektive vice ordförande, i skattenämnd tillstyrker utskottsmajoriteten förslaget i propositionen att tjänstemän inom skatteförvaltningen bör förordnas till dessa poster. I likhet med föredraganden är vi av den meningen att såväl ordförande som vice ordförande måste besitta breda kunskaper inom beskattningsområdet. Risken finns att nämnden med en lekmannaordförande skulle domineras av den granskare som föredrar ärendet. Jag vill också framhålla att det med nuvarande system många gånger kan vara svårt att rekrytera taxeringsnämndsordförande som har tillräckliga kunskaper. Redan nu är ju förhållandet att man måste rekrytera tjänstemän i skatteförvaltningen till taxeringsnämndsordförande, av den anledningen att han måste ha stora kunskaper i taxeringsfrågor. Med den nya organisationen kommer kravet på ordförandens kunskaper att öka i och med den större noggrannhet som då kommer att krävas i nämndens arbete. I fortsättningen skall ju alla tvistiga ärenden behandlas i lekmannanämnden. Någon risk att objektiviteten skall skjutas tillbaka och att taxeringsförfarandet skulle bli mer fiskalt inriktat, såsom framförs i reservation nr 2, kan utskottsmajoriteten ej finna. Jag vill erinra om att regeringsformens regler om opartiskhet i offentlig verksamhet är exakt desamma för alla offentliga organ, dvs. såväl skattemyndigheter som domstolar. Som jag ser det är det allvarliga antydningar om partiskhet man gör i reservation nr 2 om skattemyndighetens tjänstemän. När det gäller reservation nr 3 vill jag säga att vi från utskottsmajoritetens sida ställt oss positiva till reservanternas mening att människors servicebehov så långt som möjligt måste tillgodoses. Även finansministern har i olika sammanhang uttalat sig i den riktningen. Jag vill också peka på att riksskatteverket mycket intensivt arbetar med att öka sin service till allmänheten. Jag är rätt säker på att servicen kommer att öka betydligt utan något särskilt uttalande från riksdagens sida. I reservation nr 4 berörs frågan om beslutsbehörigheten i ärenden om eftertaxering. Enligt reservanternas mening bör frågor av denna art prövas direkt i domstol. Utskottsmajoriteten anser i likhet med finansministern att grundprincipen för den nya organisationen bör gälla även här, nämligen att taxeringsbeslut i första hand skall fattas inom skatteadministrationen och att domstolarna bör befrias från uppgiften att fungera som beskattningsmyndighet. I reservation nr 5 yrkas att det allmännas talan i skatteprocesser även framgent skall föras av ett fristående allmänt ombud. Enligt utskottsmajoritetens mening skulle reservanternas yrkande bryta det organisatoriska mönstret i den nya organisationen. I praktiken skulle det innebära att två beskattningsorganisationer skapas. Det skulle ej heller underlätta strävandena mot ökad enhetlighet — men väl leda till ökade kostnader. Frågan hur fristående processombud skall ledas och styras lämnas obesvarad i motionerna liksom i reservationen. Skall de ha egna ledningsorgan och skall dessa i så fall tillförsäkras medborgarinflytande? Eller skall de, som nu, agera som ett slags enmansmyndighet? Det resonemang som förs i propositionen om sambanden mellan process och tillsyn/uppföljning är helt riktigt. Att sammanföra dessa uppgifter framstår som väl övervägt. Därigenom skapas en kompetent och slagkraftig funktion för de rättsliga frågorna. Denna måste ses som något helt annat än dagens organisation med taxeringsintendenter. Dessa brukar ju ofta förknippas med en -— alltför — renodlat fiskal inriktning. Förslaget att anförtro skattemyndigheter uppgiften att föra det allmännas talan i domstol inger därför inte oss några farhågor. Uppgiften innebär ju enbart att framlägga relevanta fakta inför domstolen. Det är sedan domsto len som beslutar i ärendena. Det avgörande i sammanhanget är att domstolen = Prot. 1986/87:50 är självständig och obunden. 16 december 1986 När det gäller reservation nr 6, som handlar om taxeringsintendentenssrlly ZH vill jag bara hänvisa till vad jag nyss nämnt angående det allmännas processföring och till att riksdagen tidigare fattat principbeslut angående taxeringsintendenterna. I frågan om registrering och sekretess innebar det ursprungliga förslaget en generell uppmjukning av sekretessen när det gäller skattemyndigheternas diarieföring. Efter lagrådets kritik har paragrafen anpassats till det av lagrådet föreslagna alternativet. Konstitutionsutskottet, som yttrat sig i frågan, har ej någon erinran mot propositionsförslaget. Utskottsmajoriteten kan ej heller finna någon anledning att avstyrka det framlagda förslaget. När det gäller yrkandet i reservation nr 13 angående beslutsmotivering vill jag anföra att det i skatteförenklingskommitténs uppdrag ingår en överarbetning av hela taxeringslagen, och enligt vad som erfarits kommer även förevarande fråga att ses över. I fråga om arbetsgivaransvaret vill jag hänvisa till det beslut riksdagen tog under förra veckan angående ändringar i uppbördslagen när det gäller arbetsgivaravgifter. Dessutom vill jag anföra att en översyn av frågan pågår i regeringskansliet. I reservation nr 21 yrkar reservanterna på sänkt uttag av preliminär B-skatt från 120 96 till 100 96 av föregående års slutliga skatt. Jag vill anföra att det har erfarits att underuttaget fortfarande är stort, ca 2,5 miljarder kronor per år. Jag vill också nämna att det förhöjda uttaget för vissa lett till ett överuttag. Skulle överuttaget bli oacceptabelt stort finns det dock möjlighet att vända sig till den lokala skattemyndigheten för att bli debiterad lägre preliminärskatt. Det bör dessutom framhållas att riksskatteverket fått i uppdrag att göra en översyn i frågan för att nå bättre överensstämmelse mellan preliminär och slutlig skatt. Det finns anledning att avvakta denna översyn innan någon ändring beslutas. Herr talman! Med hänsyn till det antal reservationer som fogats till betänkandet och med hänsyn till kammarens tid har jag inte berört samtliga reservationer. Jag hänvisar därför i övrigt till betänkandets skriftliga motiveringar. Jag yrkar härmed avslag på reservationerna 1-6 och 9-23 och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är naturligtvis vällovligt att man kortar ned debatten, särskilt med tanke på att uppmärksamheten från kammarens sida, av de många tomma bänkarna att döma, inte är särdeles stor. Men jag tyckte ändå att Olle Westberg litet för lättvindigt avfärdade våra reservationer och inte motiverade utskottets ställningstagande utom när det gällde ett fåtal. Låt mig något kommentera vad Olle Westberg sade. När det gäller reservation 5 om det allmännas processföring vill jag säga att det i skatteförenklingskommittén fanns fyra förslag utan att man tog ställning. Man var alltså osäker på hur det borde vara — det vet både Olle Westberg och jag. När vi närmare har studerat yttranden från remissinstan 101 ser och annat har vi från vår sida kommit fram till att det bästa alternativet är ett fristående allmänt ombud — fristående och oberoende gentemot myndigheten. Riksskatteverkets roll bör, anser vi, vara ledande och samordnande men inte processande. Jag kan som exempel nämna att den nya länsskattemyndigheten kommer att ha en lekmannastyrelse. Det har sagts att denna lekmannastyrelse inte skall syssla med beskattningsfrågor utan med mer övergripande frågor. Av samma slag anser vi att riksskatteverkets roll skall vara. Det bryts alltså, enligt min uppfattning, inget mönster om vi har samma inställning när det gäller styrelsen i länsskattemyndigheten som i riksskatteverket. Olle Westberg hoppade sedan över de flesta av våra reservationer fram till den som gäller debitering av B-skatt. Han försvarade utskottets ståndpunkt med att det finns möjligheter att preliminärdeklarera. Ja, det finns det, men det är betungande både för de skattskyldiga och för skattemyndigheten. Som läget nu är för exempelvis jordbrukarna, med en mycket hårt pressad ekonomi, vore det alla skäl att återgå till den modell vi hade tidigare. När det gäller preliminärskattetabellerna för A-skatt vill jag fråga Olle Westberg: Borde inte det överuttag på mer än 5 miljarder kronor som har skett under de två senast kända åren föranleda regeringen att ändra dessa tabeller så att ett rimligare uttag görs?

Herr talman! Det är många reservationer och många frågor som man skulle vilja ta upp. Men man kan inte beröra alla. Därför får man göra ett axplock bland dem som man anser mest angelägna. En av de frågor som jag tycker är viktiga gäller registrering och sekretess. I detta avseende uttryckte sig Olle Westberg väldigt enkelt. Integritetsfrågorna känns mycket angelägna. Lagrådet har pekat på att utomstående intressen inte har fått vara med och lägga synpunkter på denna fråga, vilket gör att den egentligen inte är färdigutredd. Om det är så som vi i folkpartiet anser, nämligen att skyddet för den enskilde individen är viktigare än de administrativa förenklingarna, blir det automatiskt så att man inte kan acceptera en sådan här förändring. Vi har ingenting emot att det i vissa lägen kan vara lämpligt att utse en tjänsteman till ordförande eller vice ordförande i skattenämnd. I andra lägen kan det emellertid vara lämpligt att utse även annan person, men utskottets skrivning innebär en sådan låsning att det inte går. Man kan inte utesluta att situationen i ett visst län är sådan att en kompetent annan person än en tjänsteman kan skapa ett större förtroende för skattemyndigheten i just det länet. I den mån man kan underlätta ett gott och positivt förhållande mellan skattemyndigheten och individen, skall man göra detta. Det gör man lämpligen genom att inte skapa för snäva regler utan ge myndigheten möjlighet att själv avgöra vem som den vill förorda såsom ordförande respektive vice ordförande. I sitt inledningsanförande nämnde Olle Westberg — något som jag inte kan underlåta att kommentera — att skatteprocessen inför länsrätt är så kostsam att det av detta skäl är olyckligt att den förekommer. Ja, varför är den kostsam? Jo, därför att situationen i dag är sådan att individen, oavsett om han har rätt eller fel, själv får stå för sina kostnader. Det tycker vi är bakvänt. — Prot. 1986/87:50 Det måste vara riktigare att en individ har rätt att få sin sak prövad av domstol 16 december 1986 än att hans sak skall-avgöras av samma myndighet som har kommit fram till
Herr talman! När det gäller den fråga som tas upp i reservation 2 sade Olle Westberg bl.a. att den innebär en allvarlig erinran mot tjänstemännen. Vi anser att det finns en risk, om man låter den person som varit utredar också sitta med såsom ordförande i den beslutande instansen. Vi har väl lov att i riksdagen framhålla hur vi ser på den risk som kan uppkomma. Det innebär inget som helst angrepp på någon enskild tjänsteman. Men själva principen måste man vara lite försiktig med. Olle Westberg gjorde också ett märkligt uttalande. Han sade att det med en förtroendevald ordförande finns risk för att föredraganden blir alltför dominerande. Det är kanske den allra starkaste motiveringen för det förslag som vi har lagt fram. Skall föredraganden också sitta såsom ordförande, blir väl hans ställning ännu mer dominerande. Man vill väl inte låta föredraganden få ett totalt dominerande inflytande i skattenämnden? Reservation 3 handlar om lokal samhällsmyndighet. Den frågan har vi diskuterat åtskilliga gånger tidigare. Riksdagen har uttalat sig positivt för en sådan utveckling. Även riksdagens revisorer har i ett yttrande uttalat sig positivt. Jag kan inte annat än beklaga att inte riksdagen nu, när man genomför en omläggning av taxeringsväsendet, mycket bestämt uttalar det angelägna i att förverkliga detta mål, som man vid skilda tillfällen har visat sympati för. Det som skiljer reservanterna från utskottet är att vi anser att riksdagen nu bör ge regeringen detta till känna. Mycken B-skatt kommer fortfarande in i efterskott. Det hade varit intressant att se hur förhållandet är för olika individer. Har man kommit åt den grupp som släpar efter? Jag har en känsla av att väldigt många småföretagare, jordbrukare och pensionärer inte tillvaratar möjligheten att preliminärdeklarera och därför drabbas av att få betala en alldeles för hög preliminärskatt. Det hade varit rimligt att ta hänsyn till den stora grupp som är helt lojal och betalar in en B-skatt som överensstämmer med inkomsten.
Herr talman! Knut Wachtmeister sade att lekmannastyrelserna endast skall behandla frågor av övergripande karaktär. Men det är inte lekmannastyrelserna som vi i dag sysslar med utan länsskattenämnderna. De skall enbart syssla med rena skattefrågor. Där måste väl Knut Wachtmeister ha missuppfattat det hela. När det gäller det allmännas processföring har jag svårt att förstå att ett fristående ombud skulle kunna agera mer objektivt än en företrädare för skattemyndigheten. Vore det så, vore det ett problem med större räckvidd än som framgår av vad jag tidigare sade. Jag vill åter erinra om att regeringsformens regler om opartiskhet i offentliga organ, dvs. både myndigheter och domstolar, gäller i båda fallen. Jag tvivlar på att den skattskyldige skulle se en fördel i att ett annat organ 103 uppträder såsom motpart än det som först har behandlat ärendet. Tvärtom skulle det kunna rubba förtroendet i stort för myndigheterna. En uppdelning kan dels leda till förvirring, dels uppfattas så att det allmänna har avdelat två organ med samma syfte, nämligen att bevaka det fiskala intresset. I värsta fall kan en uppdelning också tolkas som att det allmänna ges flera möjligheter att åstadkomma en taxeringshöjning. Det är lättare att se nackdelar med en uppdelning än eventuella fördelar. Preliminärskattetabellerna för A-skatt tar inte hänsyn till sidoinkomster, t.ex. räntor och utdelningar. Skulle man helt beakta 1 500-kronorsavdraget, skulle många förmodligen få restskatt, vilket inte uppskattas av de flesta. För närvarande begär många skattskyldiga extra avdrag för att slippa restskatt. För övrigt pågår en översyn även av denna fråga. När det gäller registrering och sekretess vill jag peka på att den s.k. RDB-utredningen, riksskatteverkets och domstolsverkets besvärsutredning, har studerat frågan om skattemyndigheternas sekretess för diarier. Utredningens förslag, som varit ute på remiss, har inte mött någon kritik, och ingen remissinstans har förordat strängare sekretess hos skattemyndigheterna för de aktuella uppgifterna än vad som gäller för närvarande hos domstolarna.
Herr talman! När det gäller överuttaget av A-skatt sade Olle Westberg att man inte tar hänsyn till sidoinkomster. Nej, men man tar heller inte hänsyn till exempelvis avdrag för resor till och från arbetet och för fackföreningsavgift. Man tar numera ut skatt vid inkomstskiktets övre gräns mot tidigare i mitten, och av schablonavdraget som höjts från 1 000 kr. till 3 000 kr. tillåts bara hälften, dvs. 1 500 kr., slå igenom i tabellerna för preliminärskatt. Det finns alltså många orsaker till att uttaget har ökat så att det nu har kommit på en alltför hög nivå, nämligen 5,5 miljarder. Ett överuttag av sådan omfattning betyder stora ränteintäkter för staten. I realiteten får den skattskyldige löntagaren ligga ute med pengarna i genomsnitt nära 18 månader, och för det får han en ränta som inte är mer än vad som motsvarar diskontot och beräknad för ett år. Även om numera ett riksdagsbeslut har gjort den här räntan skattefri, har den samtidigt halverats. Det finns alltså all anledning att se över det stora överuttaget av preliminär A-skatt.
Herr talman! Olle Westberg ansåg att det fristående ombudet inte skulle ha någon betydelse då det gäller opartiskhet. Men även i dag gäller ju bestämmelsen om opartiskhet, och man kan inte komma ifrån att många skattskyldiga upplever dem som företräder skattemyndigheten såsom väl så fiskala som man kunde förvänta sig. Ett fristående ombud känner inte samma bindning till den utredning som gjorts och de diskussioner som redan förts inom skatteförvaltningen. Jag tror att ett fristående ombud visserligen naturligtvis läser och begrundar och tar intryck men ändå inte känner riktigt den fulla solidaritet med skatteförvaltningen som man kanske gör om man finns inom själva skatteförvaltningen. Den som upplever sig som litet mer fristående kan göra en egen prövning
orgartetoner Herr talman! Jag fick inte svar på de frågor jag ställde i mitt förra inlägg, men jag hoppas att jag får det i en ny replikomgång. När det gäller skattetilläggen finns sedan flera år ett utredningsförslag liggande, och jag är förvånad över att man inte ser över detta för att få fram ett system som tar större hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Anser inte Olle Westberg att det är angeläget att försöka åstadkomma större smidighet vid tillämpningen av skattetilläggen? Frågan om arbetsgivaransvaret har också diskuterats. Det har förvånat mig många gånger att man inte kan tillämpa samma regler som gäller för villaägare, nämligen att om arbetstagaren betalar B-skatt och är momsregistrerad är arbetsgivaransvaret borta. Vi vet hur mycket trassel som oklarhet på den punkten har ställt till, och det borde vara angeläget att få till stånd en sådan ordning att inte de olyckliga händelser skall inträffa på nytt som vi har sett exempel på under de senaste åren.
Herr talman! Till Knut Wachtmeister vill jag säga när det gäller A-skatten att det finns möjlighet till jämkning för den som vill undvika ett stort överuttag, och många utnyttjar den möjligheten. Det behöver alltså inte bli några större ränteförluster, vilket Wachtmeister låter påskina att det blir. Stig Josefson ställde frågor till mig i början om det förhållandet att en tjänsteman är ordförande, och han ansåg att det finns risk för att denne skulle vara både föredragande och ordförande i skattenämnden. Nej, ordföranden blir inte föredragande, utan det är annat folk inom skattemyndigheten som har utrett ärendet. De kan ju då få tillträde inför skattenämnden och föredra ärendet. Ordföranden står fri från själva utredningsarbetet i det enskilda fallet. Jag vet inte om jag hann besvara frågan om B-skatten. Skulle man finna att överuttaget av preliminär B-skatt blir oacceptabelt stort, finns det möjlighet att få jämkning även i det fallet. Britta Bjelle tog upp frågan om fristående ombud i skatteprocessen. Jag tror att när skattemyndigheten skall föra processen blir det minst lika bra utredningar som om vi skulle ha ett fristående ombud, och det viktigaste är ju ändå att det är domstolen som avgör.

Herr talman! Regeringen har föreslagit att den mellankommunala skatterätten avvecklas. Detta har föranlett såväl Kjell Johansson som Knut Wachtmeister m.fl. att i motioner föreslå riksdagen avslå detta förslag. Motivet sägs vara att man vill behålla en ytterst meriterad domstol för 105 komplicerade skattemål och att den mellankommunala skatterätten med åren kommit att bli något av en specialdomstol för storföretagen. Skälen för att avveckla den mellankommunala skatterätten är flera, inte minst de många reformerna på skatteområdet de senaste åren som syftat till att förenkla skattereglerna.

Man har även förenklat taxeringen vad avser förhållandet mellan kommunernas och församlingarnas skatteinkomster. fr.o.m. 1988 års taxering blir det ju så att man skall beskattas i hemortskommunen oavsett från vilken kommun inkomsterna härrör. De här reformerna tillsammans har enligt vårt sätt att se ryckt undan grunden för att ha kvar den mellankommunala skatterätten. Någon uppgift att skilja mellan motstridiga kommunala intressen och länsintressen kommer inte att finnas i framtiden, och ur rent principiella synpunkter finns det heller ingen anledning att ha kvar en inte länsanknuten besvärsinstans längre. Den nya skatteorganisationen innebär också att man skall förstärka taxeringsorganisationen med större kompetens sedan fritidsgranskningen försvunnit. Det kommer också att innebära att länsskatterätterna får större kompetens. De skall i framtiden även kunna avgöra mer komplicerade skattemål. Det skulle också innebära en större likformighet i fråga om bedömningen av skatteärenden, om alla avgöranden gjordes vid länsrätterna. Det finns enligt vår mening inte tillräckliga skäl, varken från praktiska eller ekonomiska synpunkter, att i framtiden ha en speciell rikstäckande underdomstol för att avgöra vissa taxeringsbesvär. De reformer som genomförts har förhoppningsvis medfört att det inte längre skall förekomma mål i sådan omfattning att man behöver en specialdomstol av den typ som mellankommunala skatterätten utgjort. Det kommer enligt vårt sätt att se knappast att finnas mål av sådan speciell art att man inte kan klara dem i länsrätterna. Dessutom har man numera möjligheten att till vissa länsrätter knyta samman två eller flera koncernbolags taxeringar. Mot den här bakgrunden finns det enligt vårt sätt att se inte tillräckliga skäl att ha kvar MKSR, utan den bör avskaffas. De ärenden som nu handläggs av mellankommunala skatterätten bör överföras till länsskatterättsorganisationen. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande 11 och avslag på reservationerna 7 och 8.
Herr talman! Jag tycker det är beklagligt att man intagit den ståndpunkten att man skall avveckla den mellankommunala skatterätten. Den har blivit en specialdomstol för de stora företagen. Det kan inte förnekas att de stora börsnoterade företagen har mycket komplicerade deklarationer. För att man över huvud taget skall kunna följa och förstå utvecklingen när det gäller tvister krävs inte bara allmänt kunniga personer, utan särskilt kunniga personer för att de skall vara en tillgång i en sådan domstol. Anita Johansson säger att ur principiell synpunkt bör det inte finnas en specialdomstol. Samtidigt säger hon att de krav som ställs på den mellankommunala skattedomstolen i dag skall tillgodoses på flera ställen i landet. Länsrätterna som skall handlägga de börsnoterade bolagen — och det kommer att vara mer än en — kommer inte under de närmaste åren att kunna bygga upp den kompetens som i dag finns i den mellankommunala skatterätten. Den nya skatteförvaltningen kommer säkert att få kompetenta personer, men det tar sin tid, det kan man aldrig komma ifrån. Den nya skatteförvaltningen skall göra enhetliga bedömningar, säger Anita Johansson. Det är ju precis det som den mellankommunala skatterätten gör. Den gör enhetliga bedömningar därför att den blivit en specialdomstol just för de stora börsnoterade företagen. En annan viktig fråga som jag tycker att man inte får blunda för är att man i Sverige i det stora flertalet fall i dag inte har något riktigt förtroende vare sig för vår skattelagstiftning eller för handläggarna som handskas med våra skattefrågor. Men den mellankommunala skatterätten har man ett förtroende för i dag. De stora börsnoterade företagen har talat om att de verkligen litar på den. Under sådana förhållanden menar jag att det är olyckligt att man avvecklar den och startar från scratch ute på många länsrätter — länsrätter som i dag inte har den kunskap som behövs.
Herr talman! Förslaget att mellankommunala skatterätten skall avvecklas är ett led i förenklingen och omorganisationen av hela vår taxeringsorganisation. Jag är, herr talman, helt medveten om att man inom mellankommunala skatterätten gjort ett mycket bra jobb, både tjänstemän och förtroendevalda. Men jag tror kanske litet mer än Britta Bjelle på länsrätterna. Jag är övertygad om att de kommer att klara dessa saker. Jag har roat mig med att läsa remissyttranden, och jag är ganska glad över en del av dessa. Jag vill bara citera ur vad justitiekanslern skriver: ”Det huvudsakliga argumentet för ett bibehållande av MKSR för vissa typer av taxeringsmål är att domstolen förvärvat en särskild kompetens när det gäller företagsbeskattningsmål — — —.” Litet längre ner kan man läsa: ”Enligt min mening är farhågorna i nyssnämnda avseende överdrivna.” Detta, herr talman, tycker jag stärker min uppfattning i denna fråga.
Herr talman! Det är riktigt att en del av de reformer som genomförs syftar till förenklingar. Men vilka förenklingar uppnås genom att man flyttar ut mål som i dag handläggs av en kompetent domstol till domstolar som måste starta med att bygga upp denna kompetens? Man flyttar mål från en domstol som i dag känner till de stora företag de har att göra med. Nu blir det nya domstolar som skall handskas med dessa företag. Jag ser inte var förenklingen ligger på den punkten. När vi har en kompetent domstol tycker jag att vi skall slå vakt om den.

Herr talman! Med anledning av skatteutskottets betänkande 1986 87:45 avseende lindring av församlingsskatten samt vissa inkomstskattefrågor får jag anföra följande: Från moderat håll tillstyrker vi förslaget om lindring av församlingsskatten för den som inte tillhör svenska kyrkan. Kravet på mantalsskrivning här i riket, som varit en av förutsättningarna för att få lindring av denna skatt, föreslås nu bli slopat. Av administrativa skäl föreslås emellertid att bestämmelsena skall träda i kraft först vid 1989 års taxering. Den här frågan har länge varit aktuell. Ändringen berör ett mindre antal personer som med all rätt skall få sin skatt sänkt. Det är enligt vår uppfattning inget godtagbart skäl att vårt skattesystem är så komplicerat att denna skattesänkning inte kommer berörda personer till del förrän vid 1989 års taxering. Som i många andra fall får den enskilda stryka på foten. Systemet kan tydligen inte rubbas. Vi anser således att tillräckligt starka skäl inte föreligger att förlänga ikraftträdandetiden. Vi föreslår därför att bestämmelserna träder i kraft vid 1988 års taxering. Herr talman! Regeringen föreslår i samma proposition att den tidsbegränsade lagstiftningen om skattefrihet för fackliga stipendier permanentas. Lagstiftningen innebär att fackföreningar kan lämna skattefri ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med kursdeltagande. Sådana former av stipendier har tidigare enligt praxis beskattats om mottagaren innehade ett förtroendeuppdrag inom den fackliga organisationen. Lagstiftningen innebär klara ekonomiska fördelar för fackföreningsrörelsen. Enligt moderat uppfattning finns ingen rimlig anledning att förmånsbehandla dessa stipendier. Det strider också mot grundläggande skatterättsliga principer. Vi föreslår därför att hemställan i betänkandet med anledning av denna del i propositionen avslås. Herr talman! Den föreslagna ändringen av existensminimireglerna är ett gammalt moderat krav. Vi tillstyrker därför denna ändring. Vi anser emellertid att bestämmelserna även i övrigt måste ändras. Moderata samlingspartiet har under en följd av år reagerat mot tillämpningen av dessa regler. Justitieombudsmannen har i ett nyligen meddelat beslut uttalat kritik mot gällande bestämmelser. Denna kritik sammanfaller med vad vi moderater framfört år efter år. Herr talman! Det kan inte vara rimligt att en trebarnsfamilj som bor i ett eget hem av normal beskaffenhet inte kan komma i åtnjutande av denna form av skattejämkning. Har man högre standard än värme, vatten, el och en toalett i ett eget hem finns ingen möjlighet att utnyttja existensminimireglerna. Jag skall ur gällande ansökningsblankett citera följande: ”När det gäller bostadsfastigheter skall man i detta sammanhang inte ta hänsyn till ”mindre bostadsfastighet av enklaste beskaffenhet”. Med detta menas en liten och omodern permanentbostad, som vid 1981 års fastighetstaxering eller senare fått högst 10 standardpoäng.” Detta är ju horribla bestämmelser. Just barnfamiljer, som verkligen är i behov av en modern bostad, diskrimineras för att de bor i en egen villa. Väljer en av föräldrarna i en trebarnsfamilj att vara hemma hos sina barn — och familjens inkomst är sådan att den ligger inom ramen för vad som gäller för existensminimireglerna — kan denna familj likväl inte få del av skattenedsättningen, eftersom den hemarbetande förälderns oavlönade arbete inte värderas. Det räknas inte som arbete. I vår motion har vi hänvisat till ett autentiskt fall. Det var en familj med sex barn, det äldsta barnet på fem år. Denna familj fick inte någon skattejämkning enligt dessa regler eftersom familjen inte hade ställt sina sex små barn i daghemskön. Det betyder nämligen att mamman i familjen frivilligt avhåller sig från arbete. Kallt som stål är majoritetens besked via den lokala skattemyndigheten. För en hårt hemarbetande mamma känns det säkerligen bittert att få ett sådant besked. Enligt moderaternas uppfattning är det självklart att vård av egna barn skall jämställas med förvärvsarbete. Moderata samlingspartiet har krävt en skyndsam översyn av existensminimireglerna i syfte att få till stånd bl.a. de ändringar jag nyss har nämnt. Bestämmelserna måste också, enligt vår uppfattning, utformas så att man inte skall vara hänvisad till socialbidrag för att kunna betala sin skatt. I första hand bör hänsyn till den låga skatteförmågan tas genom nedsättning av skatteuttaget och inte genom behovsprövade bidrag. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten inte vill vara med om denna översyn. Majoriteten hänvisar i stället till vad departementschefen uttalat i propositionen om att denna fråga skall bli föremål för ytterligare övervägande i samband med de mer allmänna överväganden rörande skattesystemet. Jag vill därför fråga utskottsmajoritetens företrädare: När kan detta bli aktuellt? Hur länge skall enskilda människor drabbas av den dåliga lagstiftning som för närvarande gäller? Herr talman! De särskilda regler om avdrag för ökade levnadsomkostnader för arbete inom byggnadsoch anläggningsbranschen, som gäller vid 1984-1987 års taxeringar föreslås bli förlängda t.o.m. 1989 års taxering. Det är enligt moderaternas uppfattning orimligt att stifta en särlagstiftning för olika kategorier av löntagare. Samma regler skall givetvis gälla för alla. Utskottet hänvisar till att lagstiftningen utgör ett provisorium i avvaktan på en mera omfattande reformering av skattebestämmelserna på detta område. Den praxis som gäller beträffande tvåårsregeln är tydligen utskottsmajorite ten missnöjd med. Vad finns det då för anledning att bara särskilja en viss grupp från dessa bestämmelser? Vill utskottsmajoriteten även framledes ha olika regler mellan olika kategorier löntagare då det är fråga om avdrag för fördyrade levnadsomkostnader? Jag saknar konsekvens i utskottets agerande. Vi moderater ställer starka krav på likformighet och rättvisa mellan olika grupper i beskattningshänseende. Vi föreslår därför att tvåårsregeln utvidgas till att gälla utan begränsning för vissa yrkeskategorier. Herr talman! Med beaktande av vad jag anfört yrkar jag härmed bifall till samtliga i betänkandet förekommande reservationer.

Herr talman! I motion Sk208 pekade folkpartisterna Barbro Sandberg och Margareta Andrén redan i våras på brister i reglerna för lindring av kyrkoskatten för personer som utträtt ur svenska kyrkan. Skatteutskottet instämde i vad motionärerna framförde och delgav regeringen detta genom att föreslå riksdagen ett tillkännagivande. Det är därför bra att regeringen i proposition nr 45, som vi nu behandlar, tar steget fullt ut och slopar kravet på mantalsskrivning för att skattelindring skall kunna medges. Det är nu också klart att detta skall gälla alla som ej tillhör svenska kyrkan. Vad vi i folkpartiet har svårare att förstå är att såväl departementschefen som utskottsmajoriteten anser de administrativa problemen vara så stora att reglerna inte kan gälla förrän vid 1989 års taxering. Reformen berör ju rimligtvis mycket få personer och kan enligt folkpartiets mening gälla från 1988 års taxering, varför jag yrkar bifall till reservation nr 1. Herr talman! Den provisoriska lagstiftningen om beskattning av stipendier som gäller för 1986 och 1987 års taxeringar vill nu regeringen permanenta. Därigenom permanentas även den särbehandling av stipendier för deltagande i fackliga kurser som folkpartiet tidigare motsatte sig, t.ex. i en reservation till skatteutskottets betänkande nr 11 1984/85. Som folkpartiet framhåller i motion Sk134, tycker vi att samma regler bör gälla för alla uppdragsgivare och har svårt att inse på vilket sätt rättvisekraven i beskattningen uppnås genom att just fackföreningarnas stipendier skall undantas. Nej, herr talman, som vi anför i reservation nr 2, till vilken jag yrkar bifall, strider detta mot rättvisekrav och därför bör dessa särbestämmelser om fackliga stipendier upphöra i och med 1987 års taxering. Herr talman! Det finns förvisso frågor som återkommer med en envishet varje år i denna kammare som nästan påminner om vissa TV-serier med hundratals avsnitt, alla med i stort sett samma innehåll och tyvärr också med samma slut. En sådan fråga är frågan om avdrag för ökade levnadskostnader för skattskyldiga i byggnadsoch anläggningsbranschen. För denna yrkeskategori medges dessa avdrag för längre tid än två år medan för alla andra skattskyldiga den s.k. tvåårsregeln gäller. Utskottsmajoriteten vill förlänga den särbestämmelsen t.o.m. 1989 års taxering bl.a. med hänvisning till en översyn av dessa regler, som pågår i finansdepartementet. Herr talman! Vi i folkpartiet kan inte inse att denna översyn på något sätt skulle kunna vara ett skäl till att ha en särskild lagstiftning för en enda kategori löntagare. Det är självfallet ett rättvisekrav att även andra löntagargrupper med liknande speciella förhållanden skall ha möjlighet till dessa avdrag som en provisorisk lösning i avvaktan på den aviserade översynen. Genom att riksdagen nu bifaller reservation nr 4 kan denna fråga äntligen avföras från riksdagens dagordning och ett rättvisare system införas, och således en långvarig serie avslutas och ersättas med något nytt och mera innehållsrikt. Jag yrkar bifall till reservation nr 4.

Herr talman! Det här betänkandet från skatteutskottet, nr 15, behandlar förslag som har framförts i proposition 45 om bl.a. avdrag för ökade levnadskostnader. Jag skall uppehålla mig endast vid dem, herr talman. Regeringen föreslår att det för skattskyldiga i byggnadsoch anläggningsbranschen även i fortsättningen skall finnas möjligheter att göra avdrag för ökade levnadsomkostnader också efter den normalt tillämpade tidsperioden två år. I anvisningar från riksskatteverket sägs nämligen att avdrag för tjänsteresa i regel inte bör medges om den anställde fortlöpande haft sin arbetsplats på ett och samma ställe under längre tid än två år — den s.k. tvåårsregeln. Vi i centern anser det orimligt att på detta sätt särlagstifta för vissa kategorier av löntagare. Även andra grupper skattskyldiga än byggnadsoch anläggningsarbetare kan på grund av särskilda omständigheter behöva samma utvidgning av möjligheterna att göra avdrag för ökade levnadsomkostnader. Alla skattskyldiga skall naturligtvis behandlas lika i skattehänseende. Av rättviseskäl bör därför den provisoriska lagstiftningen gälla utan deni propositionen föreslagna begränsningen till byggnadsoch anläggningsarbetare. Med anledning av det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 4 i föreliggande betänkande.

Herr talman! Som framgår av skatteutskottets betänkande 1986/87:15, som grundar sig på regeringens proposition 45, behandlas en lista med diverse skattefrågor. På fyra punkter har skatteutskottet inte blivit enigt utan det föreligger reservationer från de borgerliga partierna. Den första frågan där uppfattningarna skiljer sig gäller nedsättning av församlingsskatten för dem som inte tillhör svenska kyrkan. Den ändring som nu föreslås innebär att mantalsskrivning i riket slopas. De nya reglerna skall tillämpas fr.o.m. 1989. Moderaterna och folkpartiet vill att ändringen skall tillämpas redan fr.o.m. 1988. I regeringsförslaget framhålls att även om det inte rör sig om många personer, kommer ett genomförande av förslaget ändå att föranleda rätt omfattande ändringar i de administrativa rutinerna. Reservanterna framhåller att regeringen överdriver svårigheterna. Därför skulle jag vara intresserad av att få höra vad reservanterna har för uppfattning och varför de anser att frågan är enkel. I propositionen föreslås att den provisoriska tillämpningen av skattefrihet för vissa stipendier skall permanentas. Avsikten med skattefriheten för dessa stipendier har varit att ge möjlighet för anställda som inte har rätt till ledighet för studier med bibehållen lön att kunna delta i fackliga kurser. Det förhållandet att vi har haft en provisorisk lagstiftning när det gällt dessa stipendier beror på att riksrevisionsverket uttryckt farhågor för missbruk. Bestämmelserna har varit i tillämpning sedan 1984. Riksskatteverket har nu gett klarsignal och anfört att systemet med skattefrihet inte vållat några problem. Av den anledningen föreslås att tillämpningen skall permanentas fr.o.m. den 1 januari 1987. Moderaterna och folkpartiet reserverar sig mot förslaget. De hävdar att skattefrihet av nämnda slag för stipendier strider mot lagstiftningens grunder och åsidosätter elementära rättvisekrav samt att avsikten endast skulle vara att gynna de fackliga organisationerna. Jag har svårt att befria mig från tanken att det här mer handlar om en allmän fackföreningsfientlig inställning, som dessa partier tidigare alltid har haft. Förhållandet är ju helt klart. Det föreligger en tydlig skillnad. Om en facklig organisation ordnar kurser har de som anmäler sig till dessa ingen annan möjlighet att få ekonomisk hjälp än att söka de stipendier som står till buds. Går vederbörande däremot på kurs för arbetsgivarens räkning uppbär han eller hon såväl lön som i vissa fall också traktamenten. Eftersom det alltså föreligger en skillnad förstår jag inte riktigt motiveringen i den borgerliga reservationen. Jag yrkar avslag på den reservationen. Existensminimireglerna har från flera håll varit föremål för kritik, bl.a. från JO. Riksdagen har vid en tidigare behandling begärt en översyn av reglerna. I det nu föreliggande förslaget aviserar regeringen en översyn i anslutning till de överväganden som berör skattesystemet och som kommer att ske inom den närmaste framtiden. Inom socialdepartementet pågår samtidigt en kartläggning av socialbidragen. Därför finns det inga skäl att vidta några åtgärder förrän den kartläggningen är slutförd. Frågan i dag gäller således endast barnbidraget och flerbarnstillägget, som skall ingå i det underlag som skall ligga till grund för bestämmandet av avdrag för nedsatt skatteförmåga vid beräkning av existensminimum. Nu kommer enligt propositionen dessa bidrag att räknas med i inkomsten, och normalbeloppet för barn skall ökas med motsvarande ett barnbidrag. På så vis påverkas existensminiminivån i skattehänseende. Moderaterna har reserverat sig i anslutning till den motion de har väckt med anledning av propositionen. Moderaterna vill med andra ord inte acceptera de besked som ges i regeringspropositionen utan framför flera exempel på frågor som skyndsamt måste bli föremål för utredning. Med vad som har anförts i propositionen och i utskottsbetänkandet tillgodoses i allt väsentligt moderaternas krav på att dessa frågor skall bli föremål för överväganden. Det är naturligtvis alldeles uppenbart att såväl skattesystemets utformning i framtiden liksom nu pågående utvärdering när det gäller socialbidragen kommer att ha stor betydelse när regeringen skall ta ställning till denna fråga. Därefter återkommer frågan till riksdagen, och då har moderaterna möjlighet att agera om inte deras intressen har blivit tillgodosedda. Den sista fråga som har orsakat delade meningar i utskottet gäller avdrag för ökade levnadskostnader. Frågan har tidigare behandlats av riksdagen och ärendet gäller utvidgning av tvåårsregeln, som nu gäller en grupp skattskyldiga som arbetar inom byggnadsoch anläggningsbranschen. Normalt medges avdrag för högst två år, men riksdagen beslutade på hösten 1983 om en uppmjukning av reglerna för anställda i byggnadsoch anläggningsbranschen, som innebär att avdrag för traktamenten för långtidsförrättning skall medges även efter tvåårsperioden. Det beslut som skall fattas i dag är en förlängning av ett tidigare beslut och innebär att särbestämmelsen skall ha giltighet t.o.m. 1989 års taxering. Den provisoriska lösningen har funnits under ett antal år, och det är nu fråga om förlängning under en kortare period. Vi känner till att det pågår en utredning om traktamenten m.m. Frågorna är alltså föremål för övervägande i finansdepartementet. Man har för avsikt att slutföra det arbetet under innevarande år. Därefter kommer givetvis förslag att läggas fram i denna fråga. Det finns således inte tillräckliga motiv till att nu utvidga bestämmelserna till andra löntagarkategorier, som de borgerliga partierna föreslår i sin reservation — eftersom det endast gäller en kort period. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Herr talman! Torsten Karlsson frågade hur det skulle vara möjligt att hantera nya regler för församlingsskatten redan vid 1988 års taxering. Jag tror mycket väl att man skulle kunna göra det genom att pressa de olika teknikerna i riksskatteverket på en lösning av de problemen. I annat fall skulle man kunna lösa det hela med manuella rutiner. Möjlighet finns säkerligen! Torsten Karlsson gjorde en jämförelse mellan dem som betalar för att människor skall gå på fackliga kurser och de arbetsgivare som betalar ersättning för anställda. Där föreligger den orättvisan att i det ena exemplet kommer man undan med hälften av ersättningen utan några avgifter medan i det andra exemplet, där vederbörande beskattas för ersättningen, det är fråga om full lön plus sociala avgifter. Där föreligger således en orättvisa, och det finns inte någon likformighet mellan de två utbetalarna. När det sedan gäller existensminimum kan vi inte vänta hur länge som helst. Torsten Karlsson svarade inte på frågan hur länge vi skall få vänta på förslag från regeringen i detta avseende. Enskilda människor drabbas. Jag kanske kan tolka Torsten Karlsson så att socialdemokraterna vill ha en ändring men inte vet när den i så fall skall komma. Jag vill gärna höra om Torsten Karlsson kan precisera sig något när det gäller tidpunkten. Vad sedan gäller den provisoriska lösningen avseende fördyrade levnadskostnader vill jag ställa en fråga: Vad finns det för anledning — med de skäl som Torsten Karlsson anförde — att särbehandla dem som är anställda i byggnadsoch anläggningsbranschen? Vi bör ha likformighet och skall inte skilja ut en grupp löntagare!
Herr talman! När det gäller stipendierna vill jag för min del på det bestämdaste tillbakavisa anklagelserna att det skulle röra sig om en fientlig inställning till fackföreningsrörelsen. Vi eftersträvar rättvisa och likformighet, som vi tycker att man i detta fall har frångått när det gäller beskattningen. Både beträffande den här saken och i fråga om tvåårsregeln har man hänvisat till, som man säger, ”de befarade missbruken”. Detta förvånar mig något. Man får väl tala om vari missbruken skulle bestå. För nästan ett år sedan sade utskottsmajoritetens talesman här i kammaren att man borde vänta tills förmånsskattekommitténs utredning blir klar. Nu förlängs provisoriet ytterligare två år. Kan vi, Torsten Karlsson, få besked om att utredningen kommer, eller skall provisoriet om två år förlängas ytterligare en gång? I propositionen står det nämligen att översynsarbetet ej beräknas bli klart i år. Betyder detta att vi under 1987 kan motse ett förslag? Varför skall man i så fall förlänga med två år?
Herr talman! Torsten Karlsson menar att det bara är en kortare tid kvar beträffande särlagstiftningen för byggnadsoch anläggningsarbetare. Detta skulle motivera att man inte gör någon ändring. Jag kan hålla med honom så långt att man naturligtvis aldrig borde ha infört särlagstiftningen. Det är pricipiellt felaktigt att särlagstifta för vissa kategorier. Det måste, Torsten Karlsson, finnas konsekvens i skattelagstiftningen. Annars förlorar naturligtvis de skattskyldiga respekten för skattelagarna. Ser man att grannen blir behandlad på ett annat sätt i skattelagarna än man själv blir behandlad, förlorar man givetvis respekten för spelreglerna i samhället. Därför är det angeläget att vi på den här punkten får en ändring till stånd så snart som det över huvud taget är möjligt.
Herr talman! När det gäller församlingsskatt är problemet inte bara antalet. Det gäller också hur man skall få tag i de här människorna. Från regeringens sida har man under arbetet med propositionen haft ambitionen att få till stånd en tidigare tillämpning, men av de skäl som angivits har man fått vänta till 1989. Beträffande de ifrågavarande stipendierna vet vi ju att stipendier inte är skattebelagda. Härvidlag är det inte annorlunda än när det gäller andra stipendier. De människor som söker till fackliga kurser har ju inte ett anställningsförhållande, varken hos den lokala fackföreningen eller hos förbundet, och uppbär ju inte heller lön under den tid en kurs varar. Därför föreligger det en klar skillnad mellan denna kategori och t.ex. de personer som arbetsgivare skickar till en kurs. Beträffande existensminimireglerna tycker jag att det finns klara uttalanden i propositionen. I många avseenden kan man instämma i vad som står i moderaternas motion och reservation. Det finns sådant som inte fungerar på ett bra sätt, varför det kan anföras kritik. Men såväl skattesystemet i framtiden som utvärderingarna beträffande socialbidragen kommer ju att ha stor betydelse för hur reglerna framdeles skall utformas. Frågan om ökade levnadskostnader vid arbete inom byggnadsoch anläggningsbranschen är inte så enkel. Ofta är det fråga om stora byggen — exempelvis kraftverksoch brobyggen — som pågår i flera år. Då handlar det inte bara om ett löntagarintresse. Det gäller också för arbetsgivaren eller entreprenören att hålla kvar arbetskraften i kanske flera år och längre än den tvåårsperiod som gäller för avdragen. Här är det svårt att referera till andra anställda. Jag tycker att det finns ett särskilt motiv just beträffande denna bransch.

Herr talman! Klockan 01.24 natten till den 26 april i år var katastrofen ett faktum. Reaktor nr 4 vid kärnkraftverket intill Tjernobyl hade förolyckats. Radioaktiva ämnen fördes med snabba vindar mot Sverige. Inte förrän på måndagsmorgonen två dagar senare, när mätinstrument vid det svenska kärnkraftverket i Forsmark indikerade förhöjda strålnivåer, upptäcktes vad som hade hänt. Den höga säkerheten och vaksamheten vid ett av våra kärnkraftverk gjorde att det var vi i Sverige som först registrerade det inträffade. De som arbetar vid Forsmark visade sig kunna sin sak. De gjorde precis vad som skulle göras i en pressad situation som denna. Naturligtvis tog människorna till sig nyheten. De frågade sig vad de skulle göra. De blev oroliga. Strålskyddsinstitutet gick ut med information. Men SSI kunde inte ge de klara besked som var nödvändiga i en situation som denna. Människorna kunde inte bedöma strålriskerna. De saknade referenspunkter när SSI gick ut och sade att strålningen nu var 50 eller 100 gånger större än vad som är vanligt. Det är klart att sådant skapar oro. Detta gav massmedia möjligheter att få utrymme för sina spekulationer. De raljerade över besynnerliga måttenheter som vi nästan aldrig tidigare hade hört talas om: mikroröntgen, millisievert, kilobequerel, gray etc. Detta hade inte hänt, tror jag, om SSI hade vetat vad det ville. Och då hade inte heller livsmedelsverket handlat som det gjorde. Experter av skiftande slag skaffade sig armbågsoch mediautrymme och hade synpunkter. Myndigheter gav råd och påbud, och mycket gick snett. Lika säkert som de anställda vid kärnkraftverket i Forsmark handlade, lika osäkra var alltså de som, i första hand vid SSI och i andra hand vid livsmedelsverket, skulle ge oss riktiga, sakliga och lugnande besked. Detta måste tyvärr konstateras. I stora delar av Sverige skulle inte bönderna få ta ut sina kor på bete. Man varnade för att äta persilja, gräslök och nässelsoppa. Samtidigt sade man att det inte fanns någon anledning till oro. Så här fortsatte det hela sommaren och även under hösten. Hjortron från vissa områden fick inte säljas — men det var inte farligt att äta dem. Renkött med mer än 300 Bq fick inte säljas. Det kasserades och blev minkföda, men för samerna var det inte farligt med renkött, om det åts i måttliga mängder. Är det då för allmänheten farligt att njuta av en eller annan rensadel och litet renskav per år? Man kan fundera litet grand över var proportionerna finns i SSI:s budskap? Varför har våra grannländer andra riktvärden? Det högsta dostillskottet har beräknats vara 3 mSv under första året, vilket är ungefär jämförbart med vad som åstadkoms genom den naturliga bakgrundsbestrålningen och strålningen i bostäder. Herr talman! Konsekvenserna av olyckan men också i viss mån konsekvenserna av vissa myndigheters handlande gör att vi i dag har att ta ställning till anslag på ca 300 miljoner — pengar som skall vara en kompensation för bl.a. ekonomiska skador som drabbat många i de radioaktivt nedsmittade områdena. Moderata samlingspartiet har inte något väsentligt att erinra mot de framlagda förslagen. Förslagen är logiska följder av vad som hänt och beslutats sedan den 28 april i år. Länsstyrelserna behöver tillföras mer kompetens. Statens räddningstjänst behöver resurser för beredskapshöjande insatser. Likaså är det rimligt att de jordbruks-, trädgårds-, fiskeoch renskötselföretag som drabbats hålls skadeslösa. Tyvärr har fiskarnas företag lämnats utanför. Jag hoppas och utgår från att de synpunkter som bl.a. Västkustfiskarnas ordförande Jens Eriksson framfört också kommer att beaktas och att även fiskarna får den behandling som de övriga, när nu uppenbarligen regeringskansliet ägnar sig åt dessa frågor. En sak är dock tråkig att konstatera. Samerna har drabbats hårdare än någon annan yrkesgrupp men får inte tillgång till det renkonto de anser sig behöva för att kunna resultatreglera den extremt stora utslaktningen. Jag har litet svårt att ta till mig argumentet att ett renkonto skulle innebära så stora skatteadministrativa nackdelar. Rutinerna finns ju redan upparbetade i form av skogskonto och skogsskadekonto. Är det, herr talman, lättare att acceptera en nedfallen gran än en strålsmittad ren? Det är bra att vi tar aktiv del i IAEA:s arbete och ger organisationen de resurser som behövs för att göra den effektivare. Den nya konventionen om tidig information vid en kärnenergiolycka som tillkommit efter Tjernobyl är bra. Det visade sig att t.o.m. Sovjet respekterade denna konvention i samband med ubåtsolyckan utanför USA:s kust i höstas. Jag yrkar, herr talman, bifall till propositionen till vissa delar och i övrigt bifall till de reservationer som moderata samlingspartiet står bakom. Jag vill stanna upp vid Tjernobylolyckan ett tag till. Jag hävdar att de ekonomiska konsekvenserna i första hand är förvållade genom strålskyddsinstitutets och livsmedelsverkets uppenbarligen bristande insikter i hur de skulle förfara i en situation som denna. Beslutet om riktvärdet 300 Bq, i vilket miljöoch energiminister Birgitta Dahl har stor del — om inte formellt så dock reellt — kan med all rätt ifrågasättas. Vi hade som bekant ett högre värde före olyckan. Från strålskyddsinstitutets chef utgick meddelande om att 4 personer skulle dö i cancer per år under de närmaste 50 åren på grund av Tjernobylolyckan. Det är givetvis inte bra. Varje ökning är oacceptabel, men detta budskap skapar oro och skulle ha relaterats till något annat. Man har anledning att fråga sig varför ingenting sades just då om att det i Sverige dör 30 000 personer årligen av cancer, varav 5 500 av tobaksrökning, 10 000 av kosten de äter, 3 500 på grund av sina sexuella beteenden. Varför sade inte strålskyddsinstitutet att över 1 100 personer dör i cancer i Sverige per år på grund av att de bor i radonhus? Information om det ökade antalet dödsfall på grund av Tjernobylolyckan borde ha ställts mot de 1 100 som dör i cancer på grund av att de bor i radonhus. Då skulle vi ha fått någon form av jämförelse och fått litet bättre fotfäste. Varför, herr talman, lämnade man inte den här informationen? Här går strålskyddsinstitutet som högsta ansvariga organ på strålning i månadsskiftet april-maj ut med detta påbud om 300 Bq. Samtidigt har SSI under många år vetat om och accepterat att renkött från år 1962 innehöll 400 Bq per kg ren. Och värdena steg ytterligare fram till 1965. Den gången ledde det inte till några åtgärder. Varför? Var det därför att man inte ansåg det innebära några påtagliga risker? Varför gick man inte ut till massmedia och allmänheten och informerade om att vi haft en liknande situation förut? De värden som så minutiöst registrerades under hela 1960 och 1970-talen skulle ha varit lugnande för allmänheten att få ta del av. Samerna genomgick en hälsoundersökning 1983-1984. Det visade sig att de var friskare och hade lägre cancerfrekvens än svensken i gemen. Vad kan vi dra för slutsatser av detta — mot bakgrund av den strålning som fanns på 1960 och 1970-talen? Radonproblemet är inget nytt för Sverige. Redan i början av 1970-talet var vi mevetna om problemet. Ca 300 000 svenskar beräknas vara utsatta för en radonhalt som överstiger 400 Bq per kubikmeter luft. De får därmed en årlig effektiv dosekvivalent på mer än 12 mSv. Detta är skrämmande siffror som inte har kommit till allmänhetens kännedom. Man har — och det är värt att upprepa — stillatigande accepterat 4 000 Bq i ren sedan 1962 utan att vidta några åtgärder. Man har utan att vidta några kraftfulla åtgärder låtit hundratusentals vuxna och barn bo kvar i radonhus med halter som klart överstigit de nivåer som i maj i år ansågs vara de högsta acceptabla. Man låter Tobaksmonopolet tjäna pengar på rökningen även om man, som strålskyddsinstitutets chef själv har räknat fram, en cigarett motsvarar 2 000 Bq. En cigarett motsvarar alltså 6,5 kg renkött. Var finns proportionerna och logiken i regeringens och Birgitta Dahls miljötänkande? Norge har beslutat att höja gränsen för renkött till 6 000 Bq per kg. Vad har detta gett miljöministern för tankar och funderingar? Är den norska socialdemokratiska regeringen mindre ansvarsfull än den svenska? Är det det norska strålskyddsinstitutet som har rätt, eller det svenska? Det skulle vara värdefullt om miljöministern ville förklara för mig och även för allmänheten varför man kan acceptera 25 mSv i årsdos för alla de tusentals som bor i radonhus, medan man bara accepterar 1 mSv när det gäller livsmedel. Det skulle också vara värdefullt om miljöministern ville förklara varför en cigarett motsvarande 2 000 Bq kan accepteras, medan tusentals ton renkött med värden överstigande 300 Bq har förstörts. Borde inte också cigaretterna förstöras — cancerrisk som cancerrisk? Slutligen, herr talman, skulle jag vilja ställa en fråga till miljöministern: När avser miljöministern att ändra på beslutet om 300 Bq per kg?

Herr talman! Kärnkraftshaveriet i Tjernobyl vållade betydande skador. Många människor i kärnkraftverkets omgivning omkom, och många var tvungna att flytta därifrån. En stor del av dem kommer inte att någonsin kunna återvända till sin hemort. Vid explosionen i reaktorn fördes också delar av härdinnehållet upp i luften, spreds med vindarna och föll ner på olika håll i Europa, bl.a. i Sverige. Vi har i vårt land räknat med att kärnkraftsolyckor kan inträffa. Efter händelserna i Harrisburg påverkades den svenska kärnkraftssäkerheten på olika sätt. Vi lade in en ny typ av säkerhetstänkande, som bl.a. ledde till förstärkning av reaktorkärlen, byggande av filterkammare — tills vidare bara i Barsebäck men snart också i de andra verken — förbättrat larmsystem och ett uppbyggt system för kontroll. Vidare förbättrades utbildningen av dem som arbetar vid kärnkraftverken, och beredskap byggdes uppi de olika länsstyrelserna. Vi räknade med att en olycka kunde inträffa i Sovjet, kanske framför allt där, eftersom man där valt att bygga kärnkraftsreaktorer av ett slag som vi i Sverige på ett tidigt stadium hade bestämt oss för att inte satsa på med hänsyn till säkerheten. Men vad vi inte var inställda på var att en olycka i en reaktor långt ifrån Sverige skulle kunna leda till radioaktivt nedfall som kunde påverka miljön också i vårt land. Därför, herr talman, är den första slutsats som vi enligt min mening måste dra av den här händelsen att säkerheten i kärnkraftverken inte är en enbart nationell angelägenhet. De konventioner som har antagits av IAEA om tidig informationsgivning och om bistånd vid kärnkraftsolyckor är i och för sig bra, men de är inte tillräckliga. Det är väsentligt, anser vi inom folkpartiet, att den svenska regeringen arbetar för att man inom IAEA kommer fram till beslut som innebär att man där utformar och fastställer de säkerhetskrav som skall uppfyllas både i nya anläggningar och i befintliga kärnkraftverk. Regeringen bör verka för att IAEA inrättar ett system för rapportering av olyckstillbud och olyckor som inträffar och att IAEA får rätt att inspektera att de krav som antas inom organisationen också uppfylls av de länder som är medlemmar av IAEA. Detta är en central fråga, om vi menar allvar med att vi skall förstärka säkerheten för Sveriges del, oberoende av om vi själva har avvecklat vår kärnkraft eller inte. Den andra slutsats man kan dra är att man inom Sverige, även vid en kärnkraftsavveckling, behöver upprätthålla och utveckla kompetens inom kärnsäkerhetsområdet. Vi kan inte vara säkra på att vi inte kan drabbas, även om vi själva kommit i den situationen att vi inte har några kärnkraftverk i landet. Andra kärnkraftverk kan förorsaka skador också hos oss. Den tredje slutsatsen är att vi måste ställa den kompetens vi har inom vårt land till omvärldens förfogande. Även detta är självfallet en fråga av betydande vikt. Därför tycker jag att det var förvånansvärt, när den här frågan diskuterades här i riksdagen så sent som i våras, att Sveriges statsminister Ingvar Carlsson uppträdde på ett sådant sätt att han vinglade än hit än dit när det gällde sin syn på frågan om Sverige skall ställa detta kunnande till omvärldens förfogande. Herr talman! Min fjärde slutsats är att vi — eftersom radioaktiv strålning kan inträffa överallt och nedfall kan ske även i vårt land, i alla län och på alla platser — måste ha en beredskap i alla län. För närvarande har vi det i de län i vilka det finns kärnkraftverk. Enligt regeringens förslag skall man förstärka denna beredskap med en utbyggd säkerhet i ytterligare ett län. Vi anser för vår del att detta är otillräckligt och att man måste bygga upp en förstärkt beredskap vid alla länsstyrelser. Jag vill peka på att civilförsvaret är en värdefull resurs när det gäller både att ta reda på om radioaktivt nedfall förekommer och att vidta åtgärder med anledning av det. Därför bör civilförsvaret förstärkas på det sätt som folkpartiet i andra sammanhang har verkat för och som bl.a. innebär rätt att direkt utbilda ett antal tusen värnpliktiga om året för civilförsvarsändamål. Om en sådan utbildning hade funnits och de värnpliktiga till en del varit på plats, hade det inneburit en bättre beredskap än den vi hade när händelsen i Tjernobyl inträffade. För det femte måste vi, herr talman, se över informationen om olyckor i samband med kärnkraften och det sätt på vilket vi delger allmänheten denna information. Jag tror inte att man kan kritisera myndigheterna för någon vilja att missleda allmänheten. Tvärtom tror jag att myndigheterna har gjort allt vad de kunnat för att informera på ett så korrekt och riktigt sätt som de har haft möjlighet till. Men uppenbart är — det framgår av de undersökningar som gjorts — att osäkerheten hos allmänheten har varit stor och att informationen inte blev lätt att begripa dels på grund av att man möttes av dittills okända begrepp, dels på grund av att det var flera som informerade och gjorde det från olika utgångspunkter. Detta måste vi fundera igenom ordentligt, så att den information som ges i samband med sådana händelser blir både korrekt och för en bred allmänhet begriplig. En sjätte punkt, herr talman, gäller riktvärdena för radioaktiv strålning i livsmedel. De fastställdes ju efter Tjernobylhändelsen och kom då att läggas på nivån 300 Bq/kg. Jag utgår ifrån att hälsoskäl spelade en betydande roll när man fastställde dessa riktvärden; det var inte regeringen utan i första hand livsmedelsverket som fastställde värdena. Jag är emellertid övertygad om att också hänsyn till den svenska exporten av jordbruksvaror spelade en roll, kanske en stor roll, för livsmedelsverkets beslut. Jag tycker att det med hänsyn till vad som anförts i denna fråga här i kammaren både nu och tidigare finns anledning för regeringen att överväga om denna gräns är den riktiga och att eftersträva en för Norden gemensam gräns — gärna också en gräns som är gemensam för övriga länder i Europa. Herr talman! Vi vet att olyckor i samband med industriell tillverkning kan inträffa och att de kan få stora skadeverkningar. Under senare har sådana olyckor inträffat bl.a. i Bhopal, där hundratals människor dödades, i Tjernobyl och nu senast i Schweiz, där olyckan vid företaget Sandoz ledde till en förgiftning som inte begränsade sig till Schweiz utan även påverkade hälsa och miljö i Tyskland och Holland. Det är lätt, herr talman, att vår uppmärksamhet fångas främst av olyckor med snabba och våldsamma förlopp och där effekterna kan mätas förhållandevis snabbt, som t.ex. i Bhopal. Verkningarna kan vara långvariga, men man ser snabbt effekterna. Av dessa skäl bör vi inte glömma att det med industriell verksamhet följer risker, betydande risker, för vår hälsa och vår miljö som är av mer långsiktig karaktär. Jag tänker naturligtvis då bl.a. på vad vi nyligen har inhämtat om freonets betydelse för ozonskiktet och vad vi sedan länge känner till om försurningen och den påverkan som svaveloch kväveoxider har på våra skogar och vår miljö. Det gäller kort sagt, herr talman, att kunna se skogen för alla träd och att se den i tid medan luften ännu är skön att andas och medan träden ännu är gröna.

Herr talman! När jag lyssnade till Per-Richard Molén och hörde hans beskrivning av effekterna av den stora olyckan i Tjernobyl, fick jag nästan intrycket att han gjorde ett tappert försök att få det hela till någon typ av hälsokur; när vi i framtiden undersöker speciellt norrlänningarna kommer vi att finna att de är friskare än övriga svenska folket. Det ligger litet av cynism i detta sätt att bortförklara. Kanske är det ett ärligt försök att minska oron, men det fanns knappast mycket av saklighet i den beskrivningen. Jag tycker ändå att Per-Richard Molén hade en poäng när han talade om radonhusen. Där har vi ett tungt ansvar. Många är i den situationen att de inte kan välja bort att bo i radonhus, och från centerns sida har vi gång efter annan krävt effektivare och bättre åtgärder för att hjälpa dem att sanera sina hus, vilket är tekniskt förhållandevis lätt. Däremot tycker jag att Per-Richard Moléns tal om cigaretter knappast hör till det frihetstänkande som moderaterna brukar bekänna sig till. Visst skulle vi påverka den svenska folkhälsan mycket positivt om vi förbjöd allt rökande i Sverige, men för de flesta rökare är det ett val man har träffat, väl medveten om riskerna. Många av oss anser att man skall få ta den risken, men det är naturligtvis viktigt att upplysa alla om riskerna. Vi kunde ta samma exempel när det gäller alkohol. Visst skulle vi förbättra den svenska folkhälsan och sänka sjukvårdskostnaderna radikalt om vi kunde lyckas med att förbjuda alkoholen. Herr talman! Vad som har hänt i Tjernobyl och den ökade strålning olyckan åstadkommit läggs dock ovanpå de andra problemen, och därmed blir de påtvingade effekterna knappast överblickbara i dag. Men visst är det allvarligt, även om vi säkert aldrig kommer att få se hela det slutliga facit av vad Tjernobyl har inneburit. Effekterna sträcker sig över lång tid, och de är smygande och vanskliga att särskilja från en rad andra allvarliga miljöproblem som vi har att brottas med. Det har sagts att rent tekniskt har inte Tjernobylolyckan gett oss anledning att omvärdera vår syn på den svenska kärnkraftens säkerhet. Förvisso har den svenska kärnkraften inte blivit vare sig säkrare eller osäkrare på grund av vad som har hänt i Tjernobyl. Den största skillnaden före och efter Tjernobyl är att vad som tidigare var en mycket osannolik olycka i dag är en fullbordad olycka. Det är samtidigt helt klart att lika allvarliga. olyckor kan hända även i våra svenska kärnkraftsreaktorer, även om de är av annan konstruktion och även om de är omgärdade av omfattande säkerhetsåtgärder. Kärnkraftens säkerhetsrisker har dimensioner som är svåra att få konkret grepp om, och därför är de speciellt skrämmande. Allt fler drar den logiska slutsatsen att enda lösningen på kärnkraftsproblemet är en så snabb avveckling som möjligt. Även kärnkraftens ekonomi talar för att kärnkraften är en felsatsning. I Sverige lever kärnkraften fortfarande i en skyddad verkstad, och kraftbolagen kan fortfarande ge sken av god lönsamhet. Faktum är att om Forsmark 3 hade ägts av ett självständigt bolag som tvingats att sälja elströmmen till marknadens priser, så skulle den årliga förlusten ha legat i storleksordningen 1 000 milj.kr. Detta kan vara värt att notera med tanke på hur ofta alternativen döms ut på grund av att de inte klarar att helt stå på egna ben. Ingen energiform har fått så omfattande skattesubventioner som kärnkraften. Räknat i 1985 års penningvärde har skattebetalarna satsat ca 14 000 milj.kr. i forskningspengar på kärnkraften. Till detta skall läggas miljardbelopp för påstådda kostnader på grund av försenad idrifttagning av bl.a. Forsmark 5 Om vi ser på kärnkraftens utveckling och problem i USA, kan vi konstatera att t.o.m. år 1985 har inte mindre 128 kärnkraftsreaktorer avbeställts. Trots att de amerikanska kraftbolagen i dessa reaktorer har investerat belopp i storleksordningen 170 000 miljoner, har man gjort bedömningen att det är billigare att avbeställa än att fullfölja beställningar och färdigställa kraftverk. Det är svårt att mot denna bakgrund förstå att svensk kärnkraft skulle vara avgörande för den svenska välfärdsutvecklingen, såsom vissa kärnkraftsföreträdare vill göra gällande. Sanningen är att utbyggnaden av den svenska kärnkraften har möjliggjorts tack vare den billiga vattenkraften, som likt ett fostervatten omslutit kärnkraften och skyddat den från den krassa ekonomiska verkligheten. Även de höga oljepriserna har tidigare hjälpt till att skydda kärnkraften. Den omfattande kärnkraftsutbyggnaden har medfört en snabbt ökad elproduktion, och det har krävt en motsvarande snabb ökning av elanvändningen. Kraftbolagen har lyckats bra i sin marknadsföring, men till priser som underskridit hälften av den verkliga kostnaden för ny kärnkraft. Detta har inneburit att hela energimarknaden snedvridits. Inhemska bränslen har konkurrerats ut, trots att de hade varit mycket billigare än ny kärnkraft. Många investeringar i ökad elanvändning skulle aldrig ha kommit till stånd, om man hade fått betala det pris som den ökade elproduktionen egentligen motiverade. Att det i dag talas om att kärnkraftsavvecklingen innebär drastiskt höjda elpriser beror i första hand på att man pläderar för en prissättning som täcker totalkostnaden för tillkommande elproduktion. Om samma synsätt hade tillämpats när Forsmark 3 och Oskarshamn 3 togs i drift, skulle elpriset i ett slag ha fördubblats. Det hade aldrig gått att sälja strömmen. Med rätt prissättning är det uppenbart att Forsmark 3 och Oskarshamn 3 aldrig hade behövts. Totalt har i storleksordningen 35 miljarder investerats i dessa två reaktorer och i nät och effektutbyggnad för att ge utrymme på marknaden åt den ström som reaktorerna producerar. Det är uppenbart att dessa två reaktorer är mycket besvärande felinvesteringar, som i dag innebär en allvarlig låsning till kärnkraften. Herr talman! Jag har velat teckna denna ganska breda bakgrund av kärnkraftens problem för att visa att det finns flera tunga skäl för en så snabb avveckling som möjligt av kärnkraften. Innan jag snabbt kommenterar några av reservationerna i betänkandet vill jag göra ytterligare en kommentar till elpriset vid den kommande kärnkraftsavvecklingen. Om man väljer ett pris på all elström som är lika med totalkostnaden för den el som produceras i nytillkommande anläggningar, uppstår mycket stora överskott när det gäller den befintliga och fortfarande billiga vattenkraften. Det rör sig om ”extra vinster” på i storleksordningen 20 miljarder per år, om priset skall vara lika med kostnaden för kolkondensproducerad el. Dessa övervinster motsvaras inte av någon ny kostnad. De måste på lämpligt sätt återföras till olika kategorier elanvändare — dock inte i form av lägre elpris, om vi vill främja en effektiv elanvändning och en sund konkurrens mellan el och alternativ energi. Effektiv elanvändning och utnyttjande av andra, billigare och miljövänligare alternativ där det är möjligt kommer att medföra väsentligt lägre elbehov. Sannolikt räcker mycket väl 100 TWh el per år. Med denna avvecklingsstrategi kommer den billiga vattenkraften att dominera i det framtida elsystemet, och kostnaden för ny elproduktionskapacitet blir begränsad och rimlig. Detta påverkas också av hur optimalt vi kan utnyttja möjligheterna till samproduktion av el och värme. I detta sammanhang kommer utnyttjandet av modern förgasningsteknik att väsentligt öka möjligheterna till småskalig samproduktion av el och värme och därmed också avsevärt öka den totala mängd el som kan utvinnas genom denna samproduktion. Jag går nu över till att summariskt tala om reservationerna. Görel Thurdin kommer sedan att mera ingående behandla en del av reservationerna. I reservationerna 2 och 4 hävdar vi i centern tillsammans med folkpartiet och vpk vikten av att ge alla län en nödvändig kompetens för rimlig beredskap vid kärnkraftsolyckor. Tjernobyl har lärt oss att kärnkraftsolyckor inte känner några gränser. Därför måste alla län, och inte bara kärnkraftslänen, ha rimliga resurser för att klara en acceptabel beredskap. I reservationerna 6 och 8 tar centern tillsammans med vpk upp frågan om hur kostnaderna för bl.a. förbättrad beredskap skall finansieras. Jag har redan redovisat vilka omfattande skattesubventioner kärnkraften tidigare har fått. Vi i centern anser att vi inte kan fortsätta med detta. Kärnkraften måste så långt som möjligt svara även för sina kringkostnader. Därför menar vi att hela kostnaden för de här föreslagna åtgärderna, ca 40 milj.kr., skall tas ut av kärnkraftsföretagen såsom extra avgifter. Det är viktigt att importerade livsmedel på ett så effektivt sätt som möjligt kontrolleras i strålningshänseende. Därför anser vi i centern att om tullverket behöver ytterligare resurser för att klara detta, så bör regeringen snarast lägga fram förslag därom. Vid vissa strålningssituationer är det av stor, för att inte säga avgörande, betydelse att ha snabb tillgång på jodtabletter för att minimera hälsoskadorna. Vi i centern anser därför att det är nödvändigt att det finns ett lättillgängligt förråd av jodtabletter i varje kommun. Inledningsvis tog jag upp de svårbedömda och långsiktiga effekter som en kärnkraftsolycka av typ Tjernobyl medför. Det är angeläget att så ingående som möjligt analysera och följa upp vad som har hänt och försöka bedöma framtidseffekterna ur såväl hälsosom miljösynpunkt. Vi i centern menar att detta är en så stor och viktig fråga att en särskild parlamentariskt sammansatt miljökommission bör tillsättas. Riksdagen bör hos regeringen hemställa att en sådan kommission snarast tillkallas. Det är enligt centerns mening viktigt att alla enskilda och företag så korrekt som möjligt erhåller ersättning för de skador och förluster som de åsamkas genom olyckan i Tjernobyl. Vi tror att detta kan genomföras bäst om ersättningsprövningen sker på regional nivå med relativt goda kunskaper om de lokala förhållandena. Hela ersättningsproblematiken visar kärnkraftens särart. För all annan industriell verksamhet har ägare och utövare ett första och direkt ansvar för de skador de åstadkommer. För kärnkraften är skadeståndsansvaret begrän sat till blygsamma belopp i jämförelse med de verkliga skadekostnaderna. Det är angeläget att vi får en översyn av ansvarsbeloppen. Det mest logiska vore att fortsatt drift skulle kräva försäkringar som täcker de faktiska kostnader som uppstår vid en kärnkraftsolycka. Eftersom kärnkraftsförespråkarna hävdar att riskerna för svenska olyckor av typ Tjernobyl är försumbara, så borde de försöka övertyga försäkringsbolagen om detta. På så sätt finge kärnkraften på ytterligare ett område bära sina egna kostnader. I debatten förekommer emellanåt antydningar om att människor inte skall oroas med för mycket och för ingående information. Vi i centern tycker att det är ett felaktigt resonemang. Var och en bör få den information hon eller han vill ha så korrekt och ingående som möjligt. Detta är ett av skälen till att vi i centern anser det angeläget att de som bor i de områden som drabbats värst av Tjernobylolyckan skall erbjudas hälsoundersökningar. Tillsammans med folkpartiet och moderata samlingspartiet tar centern i reservation 21 upp frågan om ökade uppgifter för IAEA att främja och kontrollera säkerheten vid drift av kärnkraftverk. Vi i centern anser detta angeläget men menar att det inte är tillräckligt att utöka IAEA:s säkerhetsfrämjande uppgifter. IAEA bör får ändrade uppgifter, så att IAEA i stället för att främja en utbyggnad av kärnkraften aktivt skall medverka till en global avveckling av kärnkraften, eftersom detta är den enda möjliga lösningen på kärnkraftens många problem. Herr talman! Med denna summariska genomgång av de reservationer som centern ensam eller tillsammans med andra partier har i näringsutskottets betänkande nr 12 yrkar jag bifall till samtliga reservationer där centerns representanter finns med.